Herr talman! Karl Boo har frågat mig om jag anser att ”kravet på flera konkurser på ett lämpligt sätt ger uttryck för regeringens näringspolitiska ambitioner”. Karl Boos spörsmål ger mig tillfälle att belysa en fråga som i debatten kommit att behandlas på ett vinklat sätt. Regeringens synpunkter på näringspolitiken har nyligen redovisats i propositionen 1978/79:123 om riktlinjer för industripolitiken, m.m. Några synpunkter på konkurs som ett medel i näringspolitiken framförs inte i propositionen. Bakgrunden till Karl Boos fråga är förmodligen ett nyligen publicerat intervjuuttalande av mig i en tidskrift. På intervjuarens direkta fråga svarade jag att konkurs och ackord bör finnas med i arsenalen bl.a. för att undvika utpressningssituationer som kan tvinga staten till alltför dyrbara medgivanden. Jag påpekade emellertid samtidigt att konkurs eller ackord inte är detsamma som att lägga ner ett företag och inte heller är lika med arbetslöshet. Fabriken, personalen och ibland ledningen finns kvar. Företaget kan rekonstrueras och leva vidare på bättre finansiell grund. Jag framhöll även att svårigheter naturligtvis finns, t.ex. för företag som arbetar på utländska marknader eller har stora utländska krediter. I andra uttalanden har jag understrukit att jag inte hyser någon förkärlek för konkurser men anser att de ibland kan framstå som en naturlig utväg. Jag vill i det sammanhanget erinra om att konkurs och ackord är normala, förhållandevis allmänt använda civilrättsliga förfaranden i Sverige. Nämnas kan att frågan om statliga åtgärder vid företags obestånd f.n. utreds av företagsobeståndskommittén .

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga. Det är riktigt att anledningen till denna fråga var ett uttalande som industriministern gjort för tidningen Veckans Affärer, som jag menade kunde betraktas som ett auktoritativt uttalande på folkpartiregeringens vägnar. Industriministern säger i det uttalandet att ”konkurser och ackord är en rekonstruktionsmetod som bör användas flitigare”. Tidningen redovisar också i anslutning till detta uttalande att industriministern tonar ner vikten av den industripolitiska proposition med bl.a. ökat stöd till exporten och småföretagen vilken hade presenterats samma vecka. Naturligtvis är, som också framhålls i det sammanhanget, den allmänekonomiska politiken grunden för näringspolitiken. Därom behöver vi inte diskutera. Nu korrigerar industriministern sitt uttalande, och det är självfallet värdefullt. Men ändå har man en känsla av att både det tidigare uttalandet och korrigeringen i dag på något sätt ger uttryck för att det skall ges ett relativt fritt spelrum för marknadskrafterna. Jag vill för min del säga att även för den som bekänner sig till marknadsekonomins filosofi måste det vara vägledande att ordet ”social” finns med, dvs. en social marknadsekonomi.

Det är oroande att behöva konstatera att antalet konkurser kommer att bli större under 1979 än någonsin tidigare. Med detta vill jag säga att det är viktigt att vi på ett tidigt stadium sätter in åtgärder, så att vi därmed kan skapa den trygghet som behövs och minska den sociala oron bland de anställda.
Herr talman! Karl Boo sade att jag nu korrigerar mitt uttalande. Nej, det gör jag inte. Jag korrigerar de vinklade framställningar och de vinklade reflexioner som detta valår har gjorts i anslutning till mitt uttalande. Beträffande Karl Boos tal om social marknadshushållning vill jag säga att jag i mitt svar just understryker — och det har jag gjort i tidigare uttalanden — att konkurs och ackord inte är liktydiga med driftstopp, utan att de kan vara en naturlig utväg för att skapa bättre förutsättningar för en fortsatt drift. Jag har aldrig sagt att jag har någon förkärlek för konkurser. Jag vill dock hävda att det är bra att konkurser och ackord finns med i arsenalen. I exempelvis fallet Luxor sparade man på så sätt stora summor till staten, och det gjorde man med säkerhet också i fallet Kockums. Om kapitalägare — jag vet inte om Karl Boo ömmar för dem — och andra fordringsägare har uppfattningen att staten aldrig kan tillåta att ett företag i obestånd går i konkurs, så måste jag säga att det skulle bli en dyr föreställning för statskassan och för skattebetalarna. Det finns således anledning att med varsamhet behålla konkursen som ett medel i arsenalen.
Herr talman! Jag trodde att ett uttalande som industriministern i det här Tisdagen den fallet gjort för en tidning var godkänt i efterhand och därmed riktigt återgivet. 27 mars 1979 Jag måste här framhålla att även svaret i dag i vissa delar anknyter till vad som kunde uttolkas av intervjun.

Herr talman! Därom är vi, Karl Boo, helt överens. Det bör ha framgått av mina tidigare inlägg.
Herr talman! Jag vill bara erinra om att industriministern vid några tillfällen sagt att han inte avsåg att fullfölja de utryckningar som den tidigare industriministern Nils G. Åsling fick göra och som gav goda resultat.
Herr talman! Jag trodde att man under de här fem månaderna hade fått en rik provkarta över utryckningar som i varje särskilt fall anpassats till den föreliggande verkligheten.
Herr talman! Jag noterar vad industriministern sagt, och det var i stort sett vad jag ville få bekräftat, nämligen att det inte går att vara passiv när nöden är stor. Jag konstaterar således att även industriministern följer upp de intentioner som Nils G. Åsling på sin tid arbetade efter.

436, och anförde: Herr talman! Magnus Persson har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att i enlighet med riksdagens beslut förhindra avskedanden vid de mindre och medelstora varven i avvaktan på riksdagens beslut med anledning av kommissionens utredningsarbete. Jag vill först nämna att kommissionen för de mindre och medelstora varven nyligen har tillsatts. Riksdagen har ställt medel till förfogande för tidigareläggning av statliga beställningar hos bl.a. de mindre och medelstora 107 varven. Dessa tidigareläggningar kommer att läggas ut successivt i den takt som behövs. Detta bör bidra till att upprätthålla sysselsättningen vid dessa varv. Vidare står arbetsmarknadspolitiska medel till buds även för de mindre och medelstora varven. Det s.k. 75-procentsbidraget kan därvid komma i fråga. Till sist vill jag påpeka att jag inte har några formella möjligheter att ingripa mot beslut som fattas av styrelserna i de privatägda varven för att minska personalen eller lägga ned verksamheten.

Herr talman! Jag får tacka industriministern för svaret på min fråga. Karlstads Varv är ett av de många små och medelstora varv som brottas med problem. En rad faktorer har bidragit till den nämnda krissituationen. Varvsledningen säger att en av orsakerna är att kreditgivande myndigheter på departemental nivå bidragit till att situationen starkt förvärrats. I en tidningsartikel i Värmlands Folkblad säger platschefen vid varvet följande: ”Man får känslan av att vi i Karlstad inte skall finnas till.” Herr talman! Det svar jag i dag har fått på min fråga ger ju inga konkreta utfästelser för exempelvis Karlstads Varv. Självfallet ställer man sig då frågande till vad tidigare riksdagsbeslut egentligen inneburit. Enligt mitt förmenande har statsmakterna, industridepartementet och kreditgivande organ inte uppfyllt riksdagsbeslutet och alltså inte tillräckligt stött de små och medelstora varven. Är det inte så, herr talman, att de fria marknadskrafterna här fått råda under lång tid? Nu inträder just den situation som vi socialdemokrater förutsåg i vår gruppmotion. Det gamla ordspråket, ”medan gräset växer, dör kon”, har fått hög aktualitet. Först och främst skulle jag vilja ställa frågan, om inte kommissionen borde ha tillsatts i ett tidigare skede. Låt mig sedan komplettera med frågorna: Hur långt har kommissionen kommit i sitt arbete? Vilka tidsramar har kommissionen till sitt förfogande? Om inget konkret görs, kommer det ena varvet efter det andra att dö, vilket är just vad vi befarade i vår motion. Jag är således inte särskilt nöjd med svaret, men jag hoppas att industriminstern tar itu med de här frågorna på ett mer konkret sätt än tidigare. Vi kan som exempel ta Vänern, eftersom vi har ett varv som ligger i norra delen av Vänern. Det är självfallet av ytterst stort värde, både regionalpolitiskt och på andra sätt — för underhåll och reparationsberedskap osv. — att det finns ett varv i denna del av Vänern. Statsmakterna har satsat ca 250 miljoner på en fördjupning av Trollhätte kanal och åretruntsjöfart på Vänern. Detta innebär ökat tonnage, och då måste det också finnas ökad beredskap i form av varv. Jag anser att upplysning om detta måste lämnas till varven. Platschefen menar att de lokala och regionala myndigheterna stöder varven, medan de centrala myndigheterna inte gör det. Då kan man ställa sig frågan: Vad är rätt och riktigt? Herr talman!

Herr talman! Jag har bara citerat ur en artikel i Värmlands Folkblad. Enligt artikeln sade platschefen i intervjun att han ville kasta skulden på kreditgivande myndigheter på departementsnivå. Han fortsätter: ”Man får känslan av att vi i Karlstad inte skall finnas till.” Det är dessa uppgifter jag skulle vilja att departementschefen tittade litet närmare på. Vi har här två olika versioner av vad som har förekommit. Jag vill dessutom säga, herr talman, att kommissionens arbete måste påskyndas. Jag fick inte något konkret svar på frågan vilka tidsramar kommissionen har för sitt arbete. Som jag sade i mitt förra inlägg aktualiseras här det ena varvet efter det andra. I förra veckan hade vi en debatt om Lödöse Varf.
att förhindra friställning av arbetskraft vid de mindre och medelstora varven
Nu gäller det Karlstads Varv, och nästa vecka är det kanske fråga om ett anrat varv. Därför måste någon form av konkreta åtgärder vidtas i överensstämmelse med riksdagens beslut. Jag tycker att det här visas en viss nonchalans från departementets sida.
Herr talman! Tidsperspektivet för kommissionens arbete är att det skall bli färdigt till i höst, vilket torde vara den tidpunkt som riksdagen åsyftade.

Herr talman! Vi skall nu behandla socialutskottets betänkande nr 26 om bl.a. en del av alkoholpolitiken. Utskottsbetänkandets majoritetsdel bär prägel av att vilja men inte kunna — i varje fall inte kunna bifalla motionen 1978/79:600, som vi från socialdemokratiskt håll har väckt och som är en uppföljning av partikongressens beslut i anledning av dessa frågor. Vi har i reservationerna gjort en anslagsframställning för nästa budgetår på sammanlagt 30 milj.kr. Därtill kan man lägga 30 milj.kr. som kommer under kulturutskottet, vars betänkande är nästa ärende på föredragningslistan, och det gäller aktivitetsstöd åt ungdomsorganisationer för arbete inom skolans ram. Det är en anslagspost som varit uppe flera gånger och nu återkommer och som det regelmässigt har yrkats avslag på från den borgerliga majoritetens sida. Dessutom kommer det i dagarna en proposition med anledning av kommunalekonomiska utredningens betänkande, och vi har där noterat att socialministern och regeringen vill ta bort anslag till alkoholpolikliniker och vårdcentraler för alkoholmissbrukare liksom anslag till nytillkommande alkoholpolikliniker. Det är i det sammanhanget fråga om 69 milj.kr. Vad det här handlar om totalt sett är alltså ganska stora belopp, även om det i just detta betänkande rör sig om 30 milj.kr. Vi vet, herr talman, att vi befinner oss i ett trängt ekonomiskt läge, men vi måste samtidigt konstatera att det är fråga om prioriteringar. För inte så länge sedan stod jag i den här talarstolen och sade att om det i stället hade rört sig om en företagsnedläggelse eller någonting liknande, så hade regeringen ryckt ut omedelbart. Vi hade fått yrkanden om tilläggsanslag, och man skulle ha varit beredd att omedelbart göra någonting. Nu är det som att trampa i dyn på något sätt. Jag kommer ihåg från min barndom att man berättade om en person som hade gått ner sig i en mosse. Han trampade i mossdyn, och ju mer han trampade, desto djupare sjönk han. Till slut gick dyn över hans huvud, och han försvann i den och dog. Jag känner det ungefär likadant när det gäller den här frågan. Vi har utrett den i tio år, och den alkoholpolitiska utredningen har arbetat med den sedan oktober 1974. Ärendet har gått långsamt, även under den socialdemokratiska regeringens tid. Den borgerliga regeringen lade så fram en proposition i februari 1977. Det dröjde alltså ett par år innan något förslag lades fram, och förslaget var dessutom egentligen mycket dåligt — det ledde inte någonstans. Vi lade också vid det tillfället fram ett yrkande om ökning av anslagen med 100 milj.kr. under tre år till olika delområden, men detta avslogs.

Vad han menade var: I dag kan vi inte göra det, men i morgon. Nu är vi, herr talman, komna till morgondagen, men vi har ungefär samma situation. På någon punkt har det skett en förbättring, men den är inte särskilt stor. Regeringen hade alltså ett mellanår på sig, men det hände ingenting. Vi har nu återkommit med vår motion, och vi begär på nytt att en rad åtgärder skall vidtas för att vi skall kunna motverka alkoholskadorna och begränsa alkoholkonsumtionen. Jag medger gärna att våra förslag inte innebär ett heltäckande program. De är säkert inte heller tillräckliga. Men de utgör ett allvarligt försök att göra någonting åt den här bekymmersamma situationen. I betänkandet får vi också lovord av majoriteten för vad vi föreslår. Man säger att det är bra i långa stycken, men att vi - tyvärr —inte har några pengar. För att komma ifrån det hela överför man så frågorna till A-nämnden, dvs. socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor. Vi som tillhör nämnden tackar för uppdraget, och vi skall givetvis behandla frågorna seriöst, men det här betyder att det blir en ny förskjutning. Vi vet ju inte heller om vi, när vi så småningom återkommer med krav på anslagshöjningar, får bifall till dessa krav. Vi har redan begärt anslagshöjningar när det gäller aktivitetsstödet och informationen, men vi har inte fått några sådana utan anslagen blev i stort sett oförändrade. Ändå föreligger det ansökningar om anslag för information på ungefär 30 milj.kr. Vi hade 5 miljoner, och vi begärde att få 10, men vi fick avslag. Aktivitetsstöd över allmänna arvsfonden skall under några år utgå oförändrat med 5 milj.kr. Vi har alltså inte fått vad vi har begärt. Den här nämnden som skall ha hand om den centrala statliga alkoholpolitiken, alltså hela det väldiga fält det är fråga om, har tre handläggare, varav två i stort sett sysslar med att fördela anslagen och se efter att det fungerar på det här området. För denna stora uppgift fordras det naturligtvis betydligt fler människor, ty alkoholpolitiken är verkligen inte någonting som man sköter med vänster hand när man är ledig. Herr talman! Jag känner mig egentligen ganska bitter, inte därför att borgerligheten har avstyrkt en socialdemokratisk motion — det får vi ju finna oss i då och då — utan därför att vi inte kommer någonstans. Detta är ju det andra försöket, och det har varit gott om tid mellan de två motionerna. Men trots det har ingenting hänt. Nu skjuter man frågan ytterligare framför sig. Sammanfattningsvis: Vad är det då vi vill? Jag tror att jag för kammarens ledamöter och för protokollet skall läsa upp våra tio förslag. 1. Vi vill ge alkoholoch narkotikafrågorna en mer framskjuten plats i skolans verksamhet. Skolöverstyrelsen bör få i uppdrag att utarbeta ett program för detta. 2. Vi vill få en kraftfull satsning på information och debatt om missbruksproblemen och på aktiviteter i ungdomsorganisationer och folkrörelser. På denna punkt begär vi en anslagshöjning på 4 milj.kr. Jag kan försäkra kammarens ledamöter att dessa pengar snabbt skulle gå åt. Det finns en mycket stor vilja inom våra folkrörelser att göra någonting, och det är den största tillgång, herr talman, som vi har i detta arbete. 3. Vi begär ytterligare medel, ungefär 2 kr. per medlem, till våra arbetstagarorganisationer — LO, TCO och SACO - för den verksamhet som de har börjat bedriva. Det var ganska bra för A-nämnden så till vida att arbetstagarorganisationerna var redo att rycka ut. Vi har också prioriterat dem, så att de i stort sett har fått 80 öre per medlem. Det är klart att det trots allt är ett litet anslag, eftersom det här kommer att kosta pengar. Men vi vill alltså hjälpa till, så att arbetstagarorganisationerna kan gå ut på arbetsplatserna och kamratligt hjälpa dem som kommit snett i det här avseendet. 4. Vi vill ha 3 milj.kr. till stöd för alkoholfri icke kommersiell nöjesverksamhet. Här har lokalorganisationerna — Våra Gårdar, Folkets hus och Bygdegårdarna — ett program färdigt för sådan här verksamhet, men det finns inte pengar. Vi har fått nej på grund av brist på medel. Men de här organisationerna ligger med andra ord i startgroparna. 5. Vi vill ha stöd till upprättande och genomförande av kommunala handlingsprogram för förbättring av särskilt utsatta ungdomsmiljöer. Jag vill beteckna denna punkt som en av huvudpunkterna i vårt program. Det gäller för kommunerna att ta tag i den här frågan och upprätta kommunala handlingsprogram samt samordna alla de verksamheter som det här kan vara fråga om. I samarbete med organisationer och folkrörelser skulle kommunerna härigenom få skjuts på verksamheten. 6. Vi vill genom satsning på folkrörelseanknuten verksamhet öka rehabiliteringsinsatserna för alkoholskadade m.fl. Man kan bl.a. nämna sådana organisationer som Länkarna och RIA-verksamheten som hjälper just de alkoholskadade. Också inom dessa organisationer finns det många människor som vill göra en insats. 7. Vi vill ha försök med nya vårdoch behandlingsmetoder inom öppenvård och vid inackorderingshem för alkoholmissbrukare. Jag påminner här, herr talman, om att den proposition som nu föreligger yrkar försämringar på den här punkten med 69 milj.kr. Vi har anledning att återkomma till det, eftersom det inte hör till dagens debatt. 8. Vi föreslår stöd till särskilda projekt för samverkan inom socialvården med landstingens vårdområden. 9. Vi vill att man skall göra utvärdering och dokumentation av den verksamhet som bedrivs, och vi vill att utbildningsverksamhet skall sättas i gång. 10. Vi föreslår en utökning med 100 platser vid inackorderingshem för alkoholmissbrukare. På den här tionde punkten har minoriteten i utskottet blivit majoritet på grund av voteringsordningen. Vi får se vad resultatet blir till slut. Vi skulle vara utomordentligt glada om vi finge igenom ett beslut om ökning med 100 platser. Socialstyrelsen har för sin del begärt en ökning med 200 platser, medan regeringen har stannat för en ökning med 20 platser. Jag vill till slut, herr talman, sammanfatta våra krav i den här frågan. Vi vill göra insatser på tre huvudområden: på skolans område, inom folkrörelsernas verksamhet och inom vård och forskning. Låt mig, innan jag slutar, säga ytterligare några ord om folkrörelsernas verksamhet. Vi hade på 1800-talet ett väldigt alkoholmissbruk i vårt land. Det som i den situationen räddade Sverige var våra folkrörelser. De kom till i snabb takt i slutet av 1800-talet. Med mellanrum på 10-15 år bildades frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. De hade var för sig olika mål, men de hade ett gemensamt intresse när det gällde den här frågan, och det blev en sanering i det svenska samhället. Vad vi från socialdemokratiskt håll menade, vad alkoholpropositionen gick ut på och vad dåvarande socialministern Rune Gustavsson ansåg var att vi åter skulle ge ett uppdrag till folkrörelserna. Därmed bildades A-nämnden, som består av folkrörelserepresentanter. Jag anser att vi däri har en väldig fond av vilja, kunskap och en önskan att göra någonting. Men det är klart att det också är en samhällelig uppgift att lösa problemen på det här området, och vi måste från samhällets sida stötta folkrörelserna ordentligt, så att resultat kan nås. När det gäller samhällets insatser, herr talman, är det givetvis inte bara staten som skall hjälpa till utan det är också i mycket hög grad — ja, kanske i första hand — en kommunal uppgift att sköta den här frågan. Vi har alltså en treklang: kommunerna, staten och folkrörelserna. Jag har inte den förhoppningen — även om jag borde ha det — att vi skall kunna få majoritet för våra förslag, men jag hoppas ändå att vi ganska snart skall kunna få fart på behandlingen av de här problemen i det svenska samhället och åstadkomma insatser mot den alltför höga alkoholkonsumtionen. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1-3 och 611 i socialutskottets betänkande nr 26 samt i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag delar helt Evert Svenssons uppfattning när det gäller folkrörelsernas stora betydelse och vad deras verksamhet innebar i slutet av 1800-talet. Samtidigt är jag mycket förvånad över hur socialdemokraterna under en lång regeringstid helt glömde bort den stora fråga som alkoholmissbruket utgör. Det är ju först nu, Evert Svensson, sedan socialdemokraterna kommit i opposition, som man har börjat diskutera den mera ingående. Jag förstår att socialdemokraterna och Evert Svensson i dag känner sig litet plågade av den situation som vi har ute i landet, ett resultat av den politik som fördes, inte minst under 1960-talet. Mycket av de oerhört stora problem vi har i dag är ett resultat av koncentrationsfilosofin, eftersom man bröt en stor del av den gemenskap som är så grundläggande för människornas trygghet. Jag vågar säga att alkoholmissbruket är ett hot mot nationen. Det har ändock sina orsaker. Dem måste vi försöka ta reda på, och jag tror att vi känner dem ganska bra i dag. Det gäller sedan att rätta till de brister som finns och arbeta så att vi kan förebygga missbruket. Jag vill något kommentera vad Evert Svensson i övrigt tog upp här. Den alkoholproposition som vi lade fram våren 1977, Evert Svensson, kom ganska snart efter det att vår regering hade tillträtt, så vi fördröjde den inte. I stort sett var vi ju ense om innehållet i propositionen, och det gäller att följa upp denna verksamhet. Jag ser inte så mycket nytt i de här tio punkterna som Evert Svensson har anfört här. Det skall jag inte kommentera vidare. Men jag vill komma tillbaka till socialstyrelsens nämnd. Jag har en mycket stark tro på folkrörelserna, och det var därför som jag var mycket intresserad av — och satte stor tillit till — denna nämnd. Det är inte bara fråga om pengar. Men Evert Svensson framställer det hela så, att får vi inte pengar, kan vi inte göra någonting. I folkrörelsearbetet och i den debatt som vi måste föra är det väsentligt att vi får hela svenska folket att inse att detta är problem som angår oss alla. Vi kan inte bara rycka på axlarna åt dessa problem och säga: Det där angår inte mig. Det gör det. Och det var detta som jag såg i folkrörelseanknytningen — att vi skulle få något av en gemensam folkrörelseaktion och att vi skulle få en sådan debatt att det blev ett uppvaknande hos svenska folket. Jag har sagt till Evert Svensson förut, både i utskottet och här i kammaren: Evert Svensson sitter i nämnden, och ni som sitter där har fått den uppgiften inte bara för att gå dit på sammanträden och diskutera. Er uppgift är, såsom representanter för olika organisationer, att föra ut denna debatt i folkrörelsernas alla olika led, ut i de små enheterna, ut på verkstadsgolvet osv. Jag menar att det bör ingå i folkrörelsemedlemmarnas dagliga arbete att ta upp den här frågan. Det gäller hur vi umgås med varandra. Till min efterträdare, Gabriel Romanus, vill jag säga att jag tycker att Gabriel Romanus har all anledning att ta upp den här frågan mer i den offentliga debatten. Jag tycker att det har tystnat litet kring den nu. Gabriel Romanus har inte ens skickat ut ett pressmeddelande i denna viktiga fråga. Vi måste hjälpas åt att föra den här debatten, så att vi kan göra en gemensam insats. Jag är medveten om att det fordras pengar, men vi får inte knyta fast resonemanget till att det bara är fråga om pengar. När det sedan gäller vårdresurserna, så är det angeläget att vi får en ordentlig inventering av de resurser vi i dag har över hela landet. Vi behöver göra en inventering av dels vad vi har för resurser, dels hur vi använder dem och dels hur vi skall använda dem i fortsättningen. Det finns mycket att diskutera där.

Det är väsentligt att alla som sysslar med det här och har ansvar för det verkligen följer upp det och får in alla bitar av vårdkedjan. Jag vill också säga att när jag tar del av det material som produceras får jag oftast uppfattningen att det inte är brist på material — det produceras väldigt mycket. Jag har exempelvis träffat lärare som sagt ungefär så: Ibland kan det vara svårt att strukturera det hela. Jag tror att det bara gäller att använda materialet på rätt sätt, så det är inte direkt när det gäller tillgången på material som det brister. Under min tid i departementet mötte jag också många entusiastiska människor inom socialförvaltning och skola som verkligen tog egna initiativ och jobbade seriöst med detta.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

Herr talman! Jag delar självfallet Evert Svenssons uppfattning i många stycken. Inte minst delar jag hans besvikelse över att så litet har blivit uträttat det senaste året. Det är väl så, att mycket bottnar i att den alkoholpolitiska nämnd i socialstyrelsen, som Evert Svensson har talat om och som han själv tillhör, i och för sig är en besvikelse än så länge. Den har helt enkelt inte kommit i gång. I varje fall kom den inte i gång vid den tid som vi hade räknat med, och det har väl orsaker som Evert Svensson sannolikt känner bättre än jag och som, såvitt jag förstår, ligger i huvudsak utanför riksdagens kontroll. Man kan bara hoppas att det äntligen skall bli någonting av nämnden. Men därmed är vi tillbaka där vi var då vi senast diskuterade dessa frågor. Jag vet att jag särskilt tryckte på att vi i alla dessa avseenden måste hålla oss till rätt tågordning: vi måste ha projekten först och pengarna sedan. Det är omöjligt att nå resultat på de här områdena genom att anslå pengar utan att veta mycket väl och mycket exakt vad man anslår pengarna till. Nu sägs det att här finns önskemål och här finns anslagsframställningar för olika ändamål. Det betvivlar jag inte alls, men det är faktiskt nämnden själv som måste komma med väl genomarbetade och tyvärr mycket detaljerade förslag om hur pengar skall användas på det här området. Det finns få sätt som är säkrare när det gäller att göra av med pengar utan effekt än att besluta, att nu ger vi så och så många miljoner till en informationsinsats exempelvis, utan att vi har mycket detaljerat klart för oss hur pengarna skall användas. Vi har haft mycket stora svinn härvidlag tidigare och kan få det även i fortsättningen. Det är ingenting annat som ligger bakom utskottsmajoritetens ovilja — man vill inte stödja rena anslagsförslag utan att egentligen ha något underlag för hur pengarna skall användas. Jag är i varje fall för min del beredd att, så fort vi får de här väl utarbetade förslagen, som alltså den alkoholpolitiska nämnden är ansvarig för, diskutera pengarna; jag är alldeles säker på att det gäller insatser som kan prioriteras mycket högt, inte minst därför att de är samhällsekonomiskt lönsamma. Annars, herr talman, skall jag bara uppehålla mig vid en enda fråga. Det finns en reservation, nr 4, som handlar om anordnande av nya platser vid inackorderingshem för alkoholmissbrukare och statsbidraget till dessa. Som Evert Svensson sade har regeringen i sin proposition nöjt sig med att liksom tidigare föreslå inrättande av 20 nya platser under det kommande budgetåret. Det är dock för litet när ansökningarna ligger någonstans kring 350, när socialstyrelsen beräknar behovet till 200, osv. I den socialdemokratiska motionen har föreslagits en ökning i förhållande till regeringsförslaget med 100 platser, medan moderata samlingspartiet har föreslagit en ökning med 40 platser, till 60 nya. Nu kan man naturligtvis diskutera vilken siffra som är den rätta — vi har alltså velat tredubbla antalet, medan socialdemokraterna har velat sexdubbla den av regeringen valda siffran. Det kan väl finnas goda skäl för båda förslagen. Det skall naturligtvis inte fördöljas att det allmänna budgetläget här spelar in när man stannar för en lägre siffra. Det går inte att bevisa, men jag har ett intryck av att ett antal på ungefär 60 platser under det budgetåret kanske inte kommer att visa sig helt orealistiskt, eftersom det är en ganska kort tid kvar innan de här byggena skall sättas i gång och eftersom pengarna kanske inte kommer att hinna utanordnas i särskilt mycket snabbare takt än så. Kommunerna går och väntar på besked och innan de har fått beskedet och innan man har hunnit planera färdigt och . bygga sina inackorderingshem, har sannolikt en stor del av budgetåret gått. Hur som helst har vi stannat för att föreslå en tredubbling av regeringsförslagets antal nya platser i inackorderingshem. Detta är en utomordentligt viktig vårdform. Om den gäller inte minst att den alldeles säkert är samhällsekonomiskt lönsam — och att den är det redan på mycket kort sikt — varför man med lugnt samvete kan anslå en del pengar till sådana ting. Centerpartiet har i utskottet anslutit sig till vårt förslag. Vi har alltså en reservation som är gemensam för moderata samlingspartiet och centerpartiet, där vi förordar att anslaget räknas upp med de 880 000 kr. som behövs för att man skall kunna anordna ytterligare 40 platser. Inom parentes sagt är det socialdemokratiska förslaget något felräknat — man räknar med 100 platser för 2 milj.kr., men de kostar faktiskt 2 200 000 kr. Så ”små” pengar kanske inte spelar någon större roll när man räknar med 230 miljoner sammanlagt, men det är faktiskt en felräkning. Jag skall, herr talman, nöja mig med att yrka bifall till reservationen nr 4 och i övrigt till utskottets förslag.

Herr talman! Ibland brukar politikerna ställa till med s.k. svekdebatter, där de försöker anklaga varandra för svikna löften. I dag har vi egentligen en verklig svekdebatt, fastän stämningen är tam och inte tycks vilja ta sig några egentliga uttryck. Men den handlar ju om det etablerade samhällets cyniska svek mot de hundratusentals utslagna i samhället. Storfinansen, myndigheterna, byråkratin, kommunalstyrelserna, bostadsplanerarna och riksdagen själv är faktiskt på de anklagades bänk. I fjol försökte vänsterpartiet kommunisterna gång på gång få en diskussion här i kammaren om de stora missbruksproblemen. Vi hade utförliga motioner, som avfärdades på ett par rader av socialutskottet med irrelevanta synpunkter. Kammaren diskuterade utskänkningsfrågor, rätten att brygga maskrosvin och spritens stora skadlighet för levern. Man spaltade sönder allting i småproblem, och man slapp de stora och viktiga tingen. I år är det likadant. Vpk har en motion om utslagningen — en bred, övergripande motion som försöker analysera förlopp och orsaker och föreslå ett rätt åtgärdsprogram. Den motionen är över huvud taget inte med i det här ärendet. Den har hamnat någon annanstans, Gud vet var. Socialdemokraterna har i år väckt en stor, övergripande motion om utslagningen. Där har utskottet ryckt ut en liten, liten bit ur dess sammanhang för behandling här. Vad blir följden av hela detta sätt att behandla frågan? Jo, att mycket av kammarens diskussioner och behandling kommer att sakna relevans till drogproblemets verkliga natur och orsaker. Vi skall diskutera fler utredningar, vi skall ha litet mer pengar för att tala om hur förskräckligt skadliga sprit och knark är, vi skall ha 40 behandlingsplatser hit och 20 behandlingsplatser dit, vi skall ha utvärdering av försöksverksamhet så att det kan produceras ännu mer papper om utslagning och droger. Vad är det egentligen vi håller på med? Visst är de här detaljerna av betydelse — jag försöker inte håna dem. Men de berör ändå marginalproblem, och de får oss lätt att fly från de verkliga huvudproblemen. Skall vi angripa drogproblemet i samhället måste vi väl ändå utgå från vissa grundläggande insikter. Den första insikten är att samhällets hittillsvarande alkoholoch narkotikapolitik är fullständigt bankrutt. Den är till 95 96 värdelös. Den har inte åstadkommit någonting, och den står inte alls i proportion till problemets natur, varken kvantitativt eller kvalitativt. Det är ingenting som vi behöver utreda, för det kan vi se med våra ögon, om vi över huvud taget vill se. Vi måste börja på nytt. Vi har mer än 300 000 drogberoende som behöver omedelbar behandling. Ca 95 26 av dessa 300 000 är alkoholberoende. Och i dag kan några få hundratal erbjudas en något så när vetenskapligt adekvat behandling. Vad säger oss dessa grova tal? Först och främst säger de oss att drogproblemet måste ha samhälleliga grundorsaker. Så många människor hamnar inte i destruktiva situationer av rent personliga skäl. Det måste finnas en samhällelig grund. Vad är det då för samhällelig omgivning som man har skapat? Vem byggde de här segregerade bostadsgettona? Vem lät förstädernas arbetarbarn gå sina första skolår i provisoriska källarlokaler där den nya skolans pedagogiska resurser inte kom till sin rätt? Vem trodde att små barn inte behövde ha det vackert omkring sig? Och vem brydde sig om att förstå vilka psykiska processer som utvecklades hos barn som dagligen upplevde en estetisk utarmning? Vem lät barndaghemmen vänta och tog pengar för att bygga köpcentra med 1 000 parkeringsplatser? Vem är det som under hela efterkrigstiden har prisat konkurrensen i samhället? Vem är det som har övertalat arbetarna att underkasta sig ackordsystemet? Och vem är det som därefter har upphävt ramaskrin över att människor behöver så mycket sprit? Kommunalråd, byggkapitalister, AMS-direktörer plus alla konkurrensens lovsjungare i regeringsdepartement och på moderata partistämmor, alla karriäristerna med sina villor, sitt aktiesparande, sin sociala egoism — de har ju velat ha det så här. I dag beskärmar de sig över den sociala utslagningen, men det är bara så att kretsloppet är fullbordat. De barn som man lät växa upp i torftighet och diskriminering, alla de arbetare man slog ut i den heliga konkurrensens och de välsignade ackordens namn, nu kommer de — nedkörda, berövade sin värdighet, förtvivlade, drogberoende. Det fanns en vänster i Sverige som med alla sina svagheter ändå såg detta komma och som protesterade. Jag minns så väl hur det etablerade samhällets toppar hånade den. De kallade oss arbetarbarn för lymlar och långhåriga intellektuella. Nu står vi där vi står, och vi måste börja om förutsättningslöst. Vad är det då som måste göras? Vi får börja från grunden och i det lilla och sedan gå till de större planerna. Vi får aldrig mer planera ett bostadsområde utan att skapa fullt mått av social kontakt, stimulerande tillsyn, fungerande fältorganisationer för aktivt ingripande mot problem på ett tidigt stadium. Vi får genast lägga upp ett stort tolvmånadersprogram för 100 000 nya arbeten som ett första led — vilket vi i vpk har föreslagit — arbeten med upprustning av stadsmiljöer, med upprustning av den kollektiva trafiken, med snabbare utbyggd barntillsyn, osv. Vi måste påbörja planeringen av ett stort statligt industriprogram, som kan förnya industrin och hindra sysselsättningen från att ytterligare gå ned. Vi får aldrig mer inbilla oss att privatkapitalet och konkurrensen kan lösa samhälleliga problem, ge människor arbete och göra dem lyckliga — det kan de inte. Sådana illusioner måste vi en gång för alla göra upp med. Vidare måste vi se själva drogproblemet i ögonen. Vi måste se dess verkliga storlek och handla därefter, i stället för att hålla på med sådant som trots allt är administrativt småplock. 300 000 är de som behöver stöd i frigörelsen från drogberoendet. Ytterligare flera hundra tusen, de flesta ungdomar, är i riskzonen. Alkoholismen är det kvantitativt största problemet. Narkotikaproblemet är i antal beroende räknat långt mindre, men har kvalitativt sett en destruktivare karaktär. Det är sannolikt en illusion att vi skall kunna skapa ett alkoholfritt samhälle. Men det går däremot att skapa ett narkotikafritt samhälle. Det finns industriella samhällen i vår tid som är narkotikafria. Men precis som i den s.k. bordellaffären griper man icke in mot den del av den ekonomiska brottsligheten som är sammankopplad med distributionen av narkotika. Vi har skäl att misstänka att den har sina kontaktnät i samhällets toppar och i innekretsarna hos finansvärldens unga lejon. Detta samhälleliga högviltreservat har politikerna alltför mycket lämnat i fred. Sedan måste vi se vad problemens proportioner kräver. För att hindra nya grupper från att hamna i drogberoende och för att effektivt börja frigöra de redan nu drogberoende fordras ett antal behandlingsplatser — ungefärligen omfattande 50 000. Vi har några få hundra. Denna stora utbyggnad måste börja nu. Ingen tror att vi kan få in 50 000 människor på institutioner och behandlingshem. Dessa måste kraftigt byggas ut, men flertalet platser måste av lätt insedda materiella och ekonomiska skäl skapas i olika former av öppen verksamhet och inom ramen för boendekollektiv utanför behandlingshem och institutioner. Vi måste också få till stånd en behandling av helt ny typ. De gamla torkarna, de psykiatriska klinikerna måste antingen upphöra med sin verksamhet i den här branschen eller fullständigt brytas ut ur sina gamla ramar och sitt gamla sammanhang. Vi måste göra upp med alla de vidskepelser som i dag belastar behandlingssyn och behandlingsformer, sluta se drogproblemet som ett medicinskt problem. Drogberoende har inget med medicin att göra annat än möjligen i det direkt akuta avgiftningsstadiet. Drogberoendet blir inte bättre av att ersättas med psykofarmaka i den typ av destruktiv behandling som dominerar på de psykiatriska klinikerna. Drogberoende har sin grund i skilda former av mänskliga utstötningsprocesser och i människans sätt att personligen reagera på sådana här processer. Drogberoendet uppstår på ett visst stadium av en psykisk utstötningsprocess, som mycket ofta har sin grund i ekonomisk utslagning eller därav föranledda sociala effekter. Sådana processer behöver inte leda till drogberoende, men drogberoendet är, som vi vet, ett vanligt inslag däri. Drogberoende behöver inte vara primärt orsakat av ekonomisk och social utslagning. Utstötningsprocesserna kan ha börjat på annat sätt. De kan ha uppstått i en emotionellt torftig eller kylig miljö i ett barns tidiga tillvaro. Processens stadier följer då i en annan ordningsföljd, får som regel andra mönster och är oftast mer svårbéarbetade. Man måste ha vissa politiska och sociala utgångspunkter i botten för ett brett angrepp på drogberoendet som massföreteelse. Man måste inse att ett sådant angrepp inte kan ske på nuvarande ekonomiska grundval med de resursramar som finns. Med det som samhället i dag satsar på åtgärder mot drogproblemen kommer man ingen vart. Man måste inse att det krävs en stor social och ekonomisk omfördelning på denna sektor av samhället såväl som på många andra. Man får sluta att ge så många miljarder åt storföretagen. Man får sluta att bygga motorvägar, sluta att lägga ut pengar på krigsflygplan, kontorspalats och riksdagshusbyggen. Anslagen för åtgärder mot drogberoende måste bli, grovt räknat, minst tio gånger större än nu, om vi över huvud taget skall påstå att vi gör något meningsfullt. Man måste också inse — och det är en politisk insikt — att kampen mot drogberoende är en social frigörelsekamp, en av den sociala frigörelsekampens många manifestationsformer, där de drogberoende själva och deras organisationer måste spela en helt annan roll än nu. Frigörelse sker ju inte genom att man blir vårdad, det sker genom att man i en svår och lång process får stöd av kamrater och specialister att genomföra sin frigörelse. Drivkraften i frigörelsen är man själv och det kollektiv som man kämpar tillsammans med. Vi måste också inse att Sverige är fruktansvärt efterblivet och underutvecklat när det gäller både de vetenskapliga och de praktiska behandlingsformerna. De beteendevetenskaper som kan ligga till grund för en effektiv och meningsfull behandling är fruktansvärt underutvecklade. De är långt efter vad de är t.ex. i länder som Frankrike och Italien. Vi tror ofta inte det, men beklagligtvis är det så. De har blivit underförsörjda här till förmån exempelvis för den medicinska psykiatrin eller för andra delar av vårdapparaten, som i detta sammanhang har ingenting eller ytterst litet att ge. Vi måste inse — det är också en politisk insikt — att ökat administrativt tvång i princip är destruktivt. Vi måste inse att det finns i Sverige i dag en tvångstradition som är fastare etablerad än i flertalet andra länder. Vi har förbluffande många tvångsingripanden mot människor i det här landet även jämfört med sådana länder som Sovjetunionen och DDR, som vi ibland berömmer oss av att kritisera, därför att de i enstaka fall missbrukar exempelvis det psykiatriska tvånget för andra syften. Här i Sverige är det verkligen fråga om en tradition av massivt administrativt tvång, som drabbar de utslagna, som drabbar arbetarklassen. Det tvånget har vi inte för litet av, det har vi alldeles för mycket av, och det bör avvecklas så snart som möjligt. Tvång mot vuxna innebär alltid hot mot de medborgerliga frioch rättigheterna. När det däremot gäller sådana tvångsåtgärder som syftar till att gripa in i de minderårigas situation är problemet delvis ett annat. Där ligger det en del i den kritik som från vissa håll framförs att man där är för slapp och efterlåten, att man inte visar den respekt för barnet och barnets intressen som man bör visa i situationer där det kan vara vitalt att förflytta barnet ur en destruktiv miljö och ur ett destruktivt föräldraskap. Svårigheten är bara att bedöma vari det destruktiva föräldraskapet består, för det är ofta i de ytligt sett välordnade hemmen som man kan finna lika destruktiva miljöer som man kan göra i de hem där utslagningen har fått fulla effekter. Därför måste man också där gå försiktigt fram och med urskillning. Vi kan konstatera att vi i de politiska instanserna här i landet egentligen ingenting har uppnått när det gäller drogproblematiken. I dag måste vi åtminstone uppfylla den skyldigheten mot de utslagna i samhället och mot de väljare som gett oss vårt mandat att stå för vårt svek: Vi skall erkänna att så här kan det inte gå vidare; de åtgärder vi sysslar med har ingen verkan på problemet i stort. Det är åtminstone en akt av ärlighet av de ansvariga att konstatera det. En sådan insikt att man måste börja på nytt är särskilt viktig för den svenska arbetarrörelsen. Den har en solidaritetsfilosofi som är ett alternativ till utslagningens, den brutala konkurrensens och nedtrampandets filosofi. Det är den svenska arbetarrörelsen som kan erbjuda den typ av alternativt värdesystem som kan utgöra ett stöd för människorna i deras utslagning och vilsenhet och som kan vara ett viktigt ideologiskt moment i en framgångsrik kamp mot drogberoendet och i en adekvat och riktig behandling. Vi måste helt lägga om drogpolitiken och utforma den efter helt nya idéer och mönster. Vi måste ge den resurser av en omfattning som vi aldrig tidigare varit beredda att ställa till förfogande. Det skulle glädja oss i vpk om denna dag — som väl inte kommer att medföra särskilt mycket konstruktivt i denna fråga — ändå blev början till en debatt där man ryckte bort illusionens slöjor från ögonen och klart såg vad man egentligen sysslar med och erkände att nu måste vi börja från scratch.

Herr talman! I utskottets betänkande heter det: ”Enighet råder sålunda om de långsiktiga målen för kampen mot missbruk av alkohol och narkotika.” Den meningen finns också i den socialdemokratiska reservationen 1. Utskottet har också enhälligt ställt sig bakom en lång rad departementschefsyttranden och utskottsbetänkanden, bl.a. ett där det heter att för samhällets alkoholpolitiska program är det övergripande målet att begränsa totalkonsumtionen av alkohol och där det slås fast att narkotikamissbruket aldrig kan accepteras som en del av vår kultur. Jag tror att det är värdefullt att vi inte med onödiga skärmytslingar om vem som skickar ut pressmeddelanden om vad och när och liknande skymmer den grundläggande enighet som ändå råder mellan alla partier om drogmissbrukets fruktansvärda realitet och om de långsiktiga målen för hur vi skall bekämpa det. Att det till betänkandet finns fogat elva reservationer beror varken på oenighet om att missbruksproblemet är ett av samhällets allvarligaste gissel eller på olika uppfattningar om missbrukarvårdens allmänna inriktning. Det handlar i stället om en del olika bedömningar i detaljfrågor och framför allt om olika ekonomiska prioriteringar. Evert Svensson säger att han känner sig bitter för att vi inte kommer någonstans, och Nils Carlshamre säger att han är besviken av samma skäl. Jag har väldigt svårt att förstå det. De insatser som staten i detta sammanhang gör för missbrukarvården uppgår budgetåret 1978/79 till 439 milj.kr. Regeringens föreslår nu anslagsökningar på 46 milj.kr., en ökning med 10,6 26. För enbart narkomanvården är ökningssiffran större: 17 96. De här procentsiffrorna bör jämföras med totalsiffran för statsutgifternas ökning under samma tid, 6,8 20. Jag tycker inte att någon ärligt kan påstå att regeringen skulle ta lätt på missbrukarvården eller prioritera den lågt i jämförelse med andra angelägna utgiftskrav. Mot den bakgrunden blir man litet förvånad när det parti som mest högljutt har gått till attack mot det totala underskottet i årets budgetförslag, socialdemokraterna, utan minsta antydning om hur det skall finansieras kräver merutgifter för staten för missbrukarvården med sammanlagt 32 milj.kr. för budgetåret 1979/80 och 100 milj.kr. under en treårsperiod. Också centerns och moderaternas krav på en utgiftsökning med 880 000 kr. är litet förvånande. Förvisso är det i de flesta fall angelägna krav som skulle kunna tillgodoses genom dessa utgiftsökningar — mer information om alkoholens skadeverkningar, nya försöksverksamheter i utsatta ungdomsmiljöer, större resurser för insatser från organisationslivet, fackliga insatser i arbetslivet, för att nämna några exempel. Utskottet är naturligtvis i princip positivt inställt till allt detta. Samtidigt bör man inte glömma att en rätt omfattande aktivitet faktiskt förekommer och kommer att förekomma i än högre grad med de av Jag kan nämna några exempel på sådant som Evert Svensson har pläderat för. Det gäller till att börja med försök med lokaler för nöjesverksamhet utan alkohol. Ja, det har delats ut bidrag för ungdomsverksamhet och fritidsverksamhet i alkoholfria miljöer. En annan sak gäller kommunala handlingsprogram i utsatta ungdomsmiljöer. Ja, självfallet sker sådan verksamhet ute i kommunerna, även om man inte delar ut det speciella statsbidrag som här föreslås. Låt mig ta ett ganska drastiskt exempel. Häromdagen inträffade ett tragiskt mord på en nöjesplats i Lund. Självfallet väntar inte de kommunala myndigheterna på att staten skall inrätta ett särskilt anslag för kommunala handlingsprogram i utsatta ungdomsmiljöer, utan de kommunala myndigheterna ingriper omedelbart med tillgängliga resurser. Samma sak går igen på flera av de punkter som socialdemokraterna har tagit uppi sin reservation. Jag tycker reservationen andas en viss misstro mot de kommunala myndigheternas förmåga att klara saker och ting utan specialdestinerade statliga bidrag. Därmed inte sagt att det inte kan finnas ett behov av att totalt sett öka de statliga resurserna till kommunerna. Mot den bakgrunden är det litet märkligt att Evert Svensson antar att de 69 milj.kr., som i propositionen om den kommunala ekonomin föreslås avskaffade som specialdestinerade statsbidrag, skulle innebära en minskning av de totala statliga resurserna till kommunal verksamhet. Det är inte fallet, något som vi får tillfälle att diskutera i annat sammanhang. Men eftersom Evert Svensson tog upp den frågan ansåg jag det viktigt att påpeka att så inte var fallet. Tanken är att de statliga resurserna till kommunerna skall öka, men förtroendet för kommunerna gör att man inte vill detaljstyra vad pengarna skall användas till. Beträffande inackorderingshemmen finns ett majoritetsyttrande som vi har reserverat oss mot. Som alla vet har det ekonomiska ansvaret i fråga om inackorderingshemmen hamnat i stöpsleven. Hur mycket staten skall satsa i år är självfallet en avvägningsfråga. Vi har funnit det rimligt med de 20 platser som regeringen har föreslagit. På den punkten talar jag alltså för reservationen 3 Slutligen, herr talman, några ord om Jörn Svenssons inlägg. Jag tycker att man milt talat kan säga att det var slöseri med kammarens hårt ansträngda tidsschema. Det föreligger ingen vpk-motion på detta avsnitt. Det har jag tidigare tolkat som positivt och som ett utslag av tillfredsställelse med den prioritering som regeringen har gjort. Man har avstått från att yrka på anslagsökning i detta fall. Nu säger Jörn Svensson plötsligt att anslagen borde vara tio gånger större. Jag uppfattade inte att han förvandlade detta uttalande till ett formellt yrkande, och det skall vi kanske vara tacksamma för.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

Herr talman! Det är en verserad Per Gahrton som nu står i talarstolen och försvarar regeringens politik. Rollerna förändras här i livet. Det är bara att konstatera detta. Jag har talat om de 69 milj.kr. som regeringen i propositionen 1978/79:95 vill ta från nykterhetsvården i kommunerna, eftersom jag tycker att det innebär en nedrustning på detta område. Vi behöver ha sådana specialdestinerade bidrag som kan sättas in just här. Det betyder i klartext att den ökning som Per Gahrton talar om, nämligen 46 milj.kr., om utskottsmajoritetens förslag går igenom helt plötsligt förbyts i en minskning med 69 milj.kr. av anslagen till nykterhetsvården. Jag befarar, herr talman, att vi med den politik som den nuvarande regeringen för går mot en nedrustning när det gäller alkoholpolitiken. Vi fick för inte så länge sedan meddelande om att närapå en tjänst dras in på den byrå på socialstyrelsen som sysslar med frågor rörande olaga sprithantering. Det betyder att vi släpper kontrollen över detta område som är så allvarligt. Man räknar med att hembränningen i detta land uppgår till kanske 15-20 96, vilket är höga siffror. Man borde därför i stället förstärka socialstyrelsens resurser. Flera saker tyder alltså på att vi går mot en nedrustning. Detta skall ställas mot alla de löften som folkpartiet i sitt program har givit. Jag tror att många i landet är djupt besvikna över den politik som nu förs. Man kan hysa den förhoppningen att det blir en ändring på detta område. Herr talman! Jag yrkar bifall till våra reservationer.

Herr talman! Per Gahrton tillhör de mycket få liberaler här i samhället som jag åtminstone ibland har tilltrott en förmåga att förflytta sig ur de små vardagliga triviala sammanhangen, att se de stora perspektiven och försöka få grepp om vad man egentligen sysslar med. Den typen av obundenhet i det politiska synsättet har jag ibland tyckt mig skönja glimtar av hos honom. Men hamnar man i regeringsställning och skall såsom liten riksdagsman se såsom sin huvuduppgift att vara springpojke åt ett departement och ett socialutskott, som aldrig har velat diskutera dessa problem i stort, är det klart att det inte glimtar till så mycket. Då blir man en försvarare av den byråkratiska ordningen. Då tycker man att det är slöseri med tid att diskutera saker och ting från någon annan ståndpunkt än den egna lilla trånga nisch där man just i detta ärende sitter. Det är beklämmande att betrakta en sådan utveckling, Per Gahrton. Där håller jag med Evert Svensson. Socialutskottet ville ju inte behandla vår motion i fjol. Ni utsatte den inte för någon som helst sakbehandling. Ni sköt undan den gång efter annan. Ni vägrade att diskutera problemen. När motionen väl formellt kom upp till behandling, avfärdade ni den med två rader i socialutskottets betänkande. Vad skall vi då hålla på och motionera för? Varför skall vi då hålla på och buga oss för de administrativa arbetsreglerna? Den här kammarens uppgift är, Per Gahrton, icke bara att expediera regeringens propositioner och att peta i detaljer när det gäller anslagsbelopp. En av denna kammares viktigaste uppgifter är att se problemen i stort, att dra upp de stora perspektiven, att se de stora linjerna och att någon gång pröva det ansvar som har givits åt oss — inför de utslagna och inför väljarna. Någon stund av självprövning kan det väl vara skäligt att ha, även för Per Gahrton, om också kammarens tid är ansträngd. Jag är inte säker på att det som anstränger kammarens tid mest är de stora och viktiga samhällsproblemen. Men de problemen har sin plats här, och det är dem jag har velat föra in — motion eller icke motion.
Herr talman! Jag konstaterar att de två senaste inläggen handlade dels om min personlighetsutveckling, dels om propositionen 1978/79:95 som inte står på dagordningen. Eftersom vi nu behandlar socialutskottets betänkande nr 26 har jag ingenting mer att tillägga.

Herr talman! Jag tackar Per Gahrton för hans mycket utförliga och avslöjande deklaration. Vistår nu snart inför en valkampanj i fyrstadskretsen.

Er situation, ni utslagna och ni stressade människor, har ingen plats att bli diskuterad i det liberala konkurrenssamhället. Det vore hederligt av Per Gahrton att säga så, för det är precis så det förhåller sig. Det är det stora liberala sveket, det stora borgerliga sveket här i samhället. Det fanns inte tid att diskutera vad konkurrensen ledde till. Det fanns bara tid att förhärliga den, och när någon kom och ifrågasatte den, försökte man med byråkratiska finter och formalistiska argument vifta undan den diskussionen.

Herr talman! Per Gahrton sade vid ett tidigare tillfälle — i varje fall antydde han det - att vi socialdemokrater hyste en viss misstro mot kommunerna. Det gör vi visst inte. Vi vill att kommunerna tar upp missbruksproblematiken i kommunala handlingsprogram. Däremot har jag försökt att stryka under att vi hyser en stark tilltro till våra folkrörelser. De 30 miljoner som vi har föreslagit i år ingår i ett större program om 100 miljoner på tre år och också i det större program som vi har tecknat i huvudmotionen 1978/79:600 och som omfattar 275 milj.kr. Det gäller förskolan, det gäller ungdomsskolan och det gäller fritidsaktiviteterna, ett område där våra krav gång på gång har avslagits men säkert återkommer. Jag vill göra ytterligare en kommentar. Det är klart att vi måste ta itu med det här problemet. Vi kan ha väldiga perspektiv. Vi kan tala om en revolution idet svenska samhället. Vi har också antytt i vår motion att det är mycket som börjar bli annorlunda: kommersialismen, stressen, den hårda tillvaron för människorna. Vi måste skapa ett mjukare samhälle, ett samhälle där vi har omsorg och omtanke om varandra. Det är det vi vill stötta. Men låt oss inte, herr talman, göra detta för enkelt för oss. Vi kan ändå göra jämförelser utanför detta lands gränser, och varje industrisamhälle har de här svårigheterna. Vi kan ta två länder som exempel. Det ena är USA. I USA säger man: Tänk om vi kunde ha en alkoholpolitik som ni har och som ni strävar efter i Sverige. Men där är alkoholkapitalet så starkt att det är svårt att komma fram. Det andra landet är Sovjet. Det finns väl knappast något industrialiserat land som har så svåra alkoholproblem som just Sovjet. Problemet är alltså inte så förtvivlat enkelt som man ibland vill göra det. Jag gjorde en anmärkning om Per Gahrtons personlighetsutveckling. Om det stötte honom tar jag tillbaka den.
Herr talman! Nej, jag tänker varken låta mig stötas eller provoceras till någon debatt om ämnen som inte står på dagordningen. Jag vill bara till Jörn Svensson säga, att jag är fullt beredd att möta honom på Möllevångstorget i Malmö och tala om för dem som lyssnar att vpk i år icke hade någon annan uppfattning om vilka anslag som borde utgå från staten till missbrukarvård.

Herr talman! Detta betänkande gäller ärenden om ungdomsoch nykterhetsvård samt behandlar en rad motioner. Jag avser att i mitt inlägg ägna mig åt motionen 1978/79:1820, som jag har väckt tillsammans med Arne Magnusson. Det är betecknande att motionen har rubricerats ”om åtgärder mot alkoholmissbruk” — vi har i motionen sökt redovisa problemen kring alkoholbruket, att det är bruket av alkohol i alla dess former som leder till missbruk. Alkoholfrågan är vårt samhälles största sociala och medicinska problem, men det är också ett ekonomiskt problem av hög dignitet. Alkoholkonsumtionen åren i mitten av 1970-talet var den högsta per capita under hela 1900-talet. När man känner till de skador alkoholen för med sig måste detta betraktas som en tragedi och ett nederlag för ideella värden. Man måste fråga sig om vi kan ta på oss ansvaret att låta denna dystra utveckling gå vidare. Skall vi behöva godta vad statsminister Ola Ullsten uttalade på folknykterhetens dag 1978, att ”alkoholen är en del av vår kultur och kommer så att förbli”? För mig är detta ett skrämmande perspektiv av flera orsaker. Alkohol och kultur har intet gemensamt, i varje fall inte för oss som fått vår skolning i Folkrörelseoch Folkbildningssverige. Där alkoholen går in, där går kulturen ut. Ju mer alkohol, ju mindre kvar av personlig värdighet och stil. Är då alkoholproblemet så stort, så omfattande och så allmänt att vi inte vågar ta itu med problemets kärnpunkt: att det är bruket som leder till missbruket, att det är alkoholbruket som måste bekämpas? I en tid när fler och fler dricker mer och mer i allt lägre åldrar, måste man fråga sig: Vart bär detta hän? Ju tidigare början, desto större risk att bli missbrukare, det är klart medicinskt belagt. Verkligheten talar här sitt eget språk. Mellanölets framfart har gett skadeverkningar som vi ännu inte kan överblicka eller få något grepp om. Riksdagsbeslutet om förtidspensionering av alkoholförstörda människor ären del av denna problematik — socialstyrelsens senaste uppgifter att antalet personer med alkoholskador börjar närma sig 500000 borde vara en väckarklocka för oss alla. Av dessa är ungefär 50 000 svårt alkoholskadade — det handlar alltså om människor som i vårt Välfärdssverige mer eller mindre är på väg mot eller befinner sig i misär. Kan vi då se belägg för dessa siffror i dagens arbetsliv? En arbetsgrupp inom riksförsäkringsverket påvisade nyligen att sjukskrivningarna ökat med 19 926 mellan åren 1972 och 1976, från 19 dagar till närmare 23 dagar. Orsakerna till sjukskrivningarna var ryggskador 25 96, hjärtoch kärlsjukdomar 15 96, psykiska sjukdomar 12 96 och olycksfall 10 96. Dessa fyra grupper svarar alltså för 62 96 av sjukskrivningarna. Vilka är då orsakerna till de övriga 38 procenten av sjukskrivningarna och vilken roll spelar alkoholen där? Det talas också om sjukskrivningar som en följd av miljöproblem, och arbetarskyddsstyrelsen slår därvid larm om olika hälsorisker. Detta är värdefullt, för hälsan är det dyrbaraste vi äger. Men varför tiger man om alkoholen och de risker som följer med spriten? Närmare 500 000 människor med alkoholproblem, 50 000 med svåra alkoholskador och 5 000 dödsfall per år som enligt läkaruppgift är att hänföra till sjukdomar som en följd av alkoholkonsumtion — detta måste helt enkelt medverka till den omfattande och ökande sjukskrivningstendensen. Varför tiger arbetsmarknadens parter om problemen i samband med alkohol i arbetslivet och om alla risker som följer därav i ett samhälle med hög teknologi? Problemen avspeglas också i trafiken, där en tredjedel av alla trafikolyckor med dödlig utgång har samband med spritkonsumtion. Alkohol och trafik innebär också ökade faror för övriga, oskyldiga trafikanter, när rattfylleriet tenderar att öka. Det här är också ett ekonomiskt problem, som jag sade inledningsvis. Vi får minskade arbetsinsatser och ökade kostnader för vård i olika former, som självfallet belastar folkhushållet. Men jag måste också fråga mig hur man har råd till dylika utsvävningar. År 1976 ”kostade” tobak, öl, vin och sprit 12,1 miljarder för svenska folket. Det gör 1 500 kr. per invånare och år. 1 500 kr. per invånare och år att ta ur portmonnän — borde inte det ge oss en tankeställare när det gäller hur vi använder våra pengar? Man talar om hur dåligt vi har det i det här landet och vilken utarmning som sker, men jag frågar mig: Hur kan man då ha råd med dessa utgifter? Det är ju de som bidrar till de ekonomiska problem som många människor dras med. Herr talman! År 1979 skall ju vara ett barnens år, ett internationellt barnår då man skall ta sig an barnens problem. Målsättningen är att ge världens barn en tryggare framtid. Det borde vara tillåtet att noppas att detta internationella barnår skall bli något mera och värdefullare än vad som åstadkoms med stora ord och pompösa kongresser. Hur skulle det vara om man tog sig an uppgiften att gå till kamp mot den största faran vi har för barnens trygghet, nämligen alkoholen och alkoholbruket? Vi kan börja med de ofödda barnen, som till ett antal av 400 per år drabbas av livsfarliga skador som en följd av mödrarnas alkoholbruk. Vi kan fortsätta med värnet av alla de barn som på grund av föräldrarnas umgänge med alkoholen, deras supande, utsätts för skador av fysisk och psykisk natur. Misshandel och vanvård av barn har ofta sin grund i föräldrarnas och vårdarnas bruk av sprit. Och detta är något som förekommer i alla kretsar, också i de bästa familjer. Det skall vara skålar när det lilla barnet blivit döpt, och det skall vara alkoholdrickande i alla sammanhang. För en tid sedan sändes ett par TV-program som säkert upprörde många tittare. Man har svårt att tro att nio av tio elever i grundskolans högre klasser dricker sprit i någon form, och man förfasar sig över detta. Nu tror jag inte att det är så illa ställt överallt som det visades i TV, men är det egentligen så märkligt att skolbarn dricker alkohol med tanke på den glorifiering av drickandet som förekommer inte minst i TV? Och inte blir det bättre av att alkoholbruket är en del av levnadsmönstret, medan missbruksproblemen sopas under mattan. Det är betecknande att man i detta utskottsbetänkande talar om missbruk, men inte om vad missbruk kommer av. Att det uppstår av bruket vill man helst inte tala om. Får jag fråga: Vilket föredöme är den äldre generationen, föräldragenerationen som grundlagt en del av sina alkoholvanor i den flod av mellanöl som strömmade fram över landet? Jag har här en tidningsartikel om en skola i Mellansverige, en artikel som i all sin nakenhet borde bli en tankeställare för den som tänker. Artikeln är klippt ur en tidning i mitt eget län. Det heter att en larmrapport bekräftats, och man syftar då på en rapport från socialförvaltningen i Stockholm. Eleverna säger att det bara är ett fåtal som inte har druckit sprit. Ibland har man skyllt alkoholproblemet bland ungdomarna på ungdomsarbetslösheten. Eftersom man har konstaterat alkoholmissbruk i skolan, måste man säga att missbruket uppstått långt innan ungdomarna kommit ut i förvärvslivet. Nio av tio elever använder sprit, säger man, vilket också bekräftas av undersökningen inom det här skolområdet. Eleverna säger att de gjorde sin alkoholdebut vid 12-13 års ålder. Sedan kan man ställa samma fråga som den vi har ställt i vår motion: Hur kan man få sprit? På detta svarar eleverna: Det är inget problem. Alla har kontakter, och aldrig har någon vägrat att köpa sprit åt oss. Problemet gäller pengar, eftersom fickpengarna inte räcker så långt. När dricker man? Jo, man dricker självfallet vid de stora helgerna, men också på privata fester och ute på dansställen. Vad säger då föräldrarna om detta? Man ställer den frågan när man möter föräldrar som i ängslan frågar sig: Hur blir det med mitt barn? Vad är min pojke eller flicka ute på i dag? Man säger att föräldrarna känner till att deras barn använder alkohol, vilket också klart framgår av ungdomarnas egen beskrivning. Och i tidningsartikeln står det: ”De flesta accepterar nog också att vi dricker. I vår familj talar vi öppet om saken.” En av eleverna säger, vad som f. ö. också kommit fram i andra sammanhang: Föräldrarna köper ut sprit åt sina barn. Anledningen till att man dricker är i hög grad en fråga om mönsterbildning. I tidningsartikeln säger eleverna, att när de har sett mamma och pappa ”på lyran”, har de blivit nyfikna. Det är alltså ett mönster som man tar efter, och det skapar nyfikenhet. Till slut: Varför dricker man? Det är den viktiga frågan. Jo, det beror på mönstret, glorifieringen men också därför att man tror sig bli säkrare. Man slipper ifrån den rädsla som man går och bär på. Men, man säger också: Man känner sig illa till mods efteråt. Vad jag här har återgivit av en skolintervju visar vilka faror som möter dagens barn. Får jag fråga: Vad säger förkämparna för det internationella barnåret? Vore det inte med tanke på de här förhållandena lämpligt att göra en insats för att skydda barnen mot alkoholism? För någon vecka sedan sändes ett program i TV, varvid fler än jag kände sig illa till mods över den ofattbara klumpighet som vederbörande reporter visade. Reportern gjorde en TV-intervju med en invandrarpojke, som hade sin förankring i en religion där man säger nej till alkohol. Flera gånger upprepade reportern frågan: Hur känns det när alla kamraterna i skolan dricker öl? Får jag, herr talman, säga att vi ändå har rätt att fordra mera takt från en massmediereporters sida när det gäller människor med en annan tro. Vi behöver inte heller denna falska ölreklam som vederbörande reporter serverade och som gick ut på att det var riktigt att skoleleverna dricker öl. Det var vad man indirekt fick fram av intervjun. TV-ledningen brukar försvara sina dåliga program med att tala om brist på pengar. Får jag då ge en allmän regel: Dåligt omdöme kan aldrig ersättas med pengar. I Arne Magnussons och min motion nr 1820 har vi efterlyst ett ökat ansvar från de berörda myndigheterna till skydd mot det hot mot barns och ungdomars hälsa som alkohol i alla former utgör. Vi har i vår motion pekat på tre miljöer, tre områden ur verkligheten, där alkoholen skördat sina offer. All glorifiering av spriten är i sin yttersta konsekvens ett förräderi mot individ och samhälle. Vi har också påpekat att det är brottsligt att medverka till att barn och ungdom erhåller sprit. Den som köper sprit till minderåriga begår ett brott, det må sedan vara tanklösa föräldrar eller andra som ställer upp. Många är tydligen villiga. ”Langarna” — vi skall kalla dem vid deras rätta namn — måste ställas till svars för detta. Det kan inte få fortgå. Jag vill fråga: Varför tar man inte reda på var ungdomarna får spriten ifrån, vem som varit langare? Polisen, skolan och de sociala myndigheterna har ett samfällt ansvar, påpekar utskottet. Jag upprepar frågan: Vad gör man för att få fast dem som begår brottet att skaffa sprit till barn och ungdom? Ibland ser man att hemoch skolaföreningarna inte vill ställa upp och hjälpa till och inte heller elevorganisationerna. Varför gör de inte det? Och var finns politikerna? Vi anslår och begär några miljoner kronor till det ena eller andra ändamålet. Vi föreslår utredningar och utvärderingar om ett problem, som bara blir större och som håller på att växa oss över huvudet. Jag måste bekänna, herr talman, att jag också har ställt frågan: Var finns kyrkorna, som ju skall verka för en bättre värd för oss vardagens människor? I kyrkans främsta språkrör, tidskriften Vår kyrka, har deklarerats att kyrkan har föga till övers för helnykterhetstanken. Med beklämning läser man också att folk ute i församlingarna säger nej till alkoholfritt nattvardsvin. När nykterhetsrörelsen en gång bröt fram i detta land stod tvenne präster i ledningen, Peter Wieselgren och Lars Levi Lestadius. Det var då det. Denna vinter har vi också fått uppleva att den tid är förbi då frikyrkan helhjärtat engagerat sig mot alkoholen, och vi får uppleva att alkoholbruket och alkoholseden också där har vunnit insteg. Det måste vara sorgligt för alla gamla idealister, som är engagerade i frikyrkan. Och var finns folkrörelserna i övrigt, som i sin barndom hade en klar insikt om att man skulle ge ett alternativ till förnedring och passivitet? Jag har ibland en känsla av, när medlemskorten kommer på posten och man skall betala in sin medlemsavgift på postgirot, att folkrörelserna har blivit en administrativ byråkrati, att de har tappat glöden och idealiteten som fanns förr. Det är ändå klart, det vill jag stryka under, att: det när folkrörelserna växte fram var det helnyktra alternativet som lyfte människorna ur den misär och förnedring som spritbruket medförde. Folkrörelsehistoria, det är historien om personlig vilja, personligt ansvar och frigörelse från drogberoende. Man har från denna talarstol nämnt de dåliga miljöer som finns i dag, men det är ingenting mot de miljöer som fanns den gången då folkrörelserna började sin verksamhet. Då var man medveten om värdet av det personliga ansvaret. I dag är det så enkelt att bara skylla på samhället i alla sammanhang. Här talas ständigt om att det är missbruket som måste bekämpas, men jag vill klart säga ut att enda vägen att bekämpa missbruket är att bekämpa bruket av sprit och alkohol i alla dess former. Här menar jag — jag återkommer till det — att det personliga ansvaret kommer med i bilden. Det är så lätt att kasta ansvaret på samhället för att man dricker. Jag kan inte godta det argumentet, därför att den yttersta konsekvensen därav är att människor ställs under förmyndarskap, att de saknar personligt ansvar och egen vilja. När nykterhetsrörelsen växte fram var det medvetandet om det egna ansvaret för en bättre tingens ordning som gjorde att man sade nej till alkohol och ja till personlig helnykterhet. Det personliga valet och det personliga ansvaret gäller fortfarande. Vad säger då utskottet om vår motion, där vi har tagit upp de här problemen? Man talar inledningsvis om problemet med langning och alkohol till minderåriga, som jag har tagit upp, och om hur alkoholmissbruket hos barn och ungdom skall kunna begränsas. Vi har inte i vår motion tagit upp alkoholmissbruket, utan vi har diskuterat hur alkoholbruket bland barn och ungdom skall kunna bekämpas. Vidare säger utskottet att varje kommun har det primära ansvaret för nödvändiga åtgärder. — Hur följer man upp detta, utifrån de erfarenheter som finns? Vilka rekommendationer ger socialstyrel Utskottet säger vidare att det pågår ett visst utredningsarbete på skolans område, som kan bli av betydelse för att motverka alkoholbruket hos barn och ungdom. Regeringen skall tillkalla en utredningsman ”med uppgift att utreda frågan om utbyggnad av kontaktverksamheten mellan hemmen och skolan”. Vi har kämpat med mellanölet i tio års tid, och vi känner till frågan. Vad vi behöver är inte utredningar om hur man skall öka kontakterna. Jag tror att det är insatser och åtgärder vi verkligen behöver. Jag har en känsla av att utskottet har godtagit att vi skall leva med alkoholen och alkoholproblemen. Vi får emellertid också litet tröst från utskottet, som ”delar motionärernas uppfattning att langning av alkohol till minderåriga är ett allvarligt problem som måste mötas med kraftfulla åtgärder”. Sedan nämner man de organ jag har talat om här och dessutom barnavårdsmyndigheter, polisoch skolmyndigheter. Så slutar man med att säga att någon åtgärd från riksdagens sida enligt utskottets mening inte är påkallad med anledning av vår motion, och man avstyrker den. Herr talman! Jag övervägde länge om jag skulle ta till orda i denna debatt. Det verkar så meningslöst, tycker man ibland, att diskutera alkoholproblemen. Verkligheten är den svåraste motståndare som vi har i alkoholdebatten. Man talar om kommunernas, statens och folkrörelsernas ansvar. Men det är ju ändå til syvende og sidst människornas — våra egna — insatser, vårt eget ansvar som det gäller. Jag sade inledningsvis att alkoholfrågan är vårt allvarligaste sociala och medicinska problem i dag. Det håller också på att bli ett av våra allvarligaste ekonomiska problem. Ibland tänker man, när man ser hur utvecklingen går: Efter oss syndafloden. I vår motion nr 1820 hemställer vi att berörda myndigheter måtte vidta erforderliga åtgärder för att bekämpa alkoholbruket i alla dess former samt att man med kraft måste bekämpa langningen av alkoholhaltiga drycker. Herr talman! Får jag till slut säga att vi alla har ett personligt ansvar för att främja ett helnyktert samhälle. Vi har var och en att bära vår del av ansvaret i kampen mot alkoholbruket — i arbetet för ökad trygghet och hälsa för individ, hem och samhälle. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till motionen 1978/79:1820.
Herr talman! I motionen kräver man att berörda myndigheter skall vidta åtgärder. Utskottet har också sagt att berörd myndighet, dvs. socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor, skall vidta åtgärder, inte minst när det gäller langningen. I det avseendet finner jag alltså att motionens syfte är tillgodosett. Jag tycker också det är viktigt att poängtera att när Eric Carlsson direkt påstår att utskottet inte skulle inse att det finns ett samband mellan konsumtion och missbruk, så är det inte korrekt. Vi har refererat och instämt i tidigare uttalanden av riksdagen, där riksdagen klart har slagit fast att i samhällets alkoholpolitiska program är det övergripande målet att begränsa totalkonsumtionen av alkohol. Vi har alltså insett att konsumtionen måste begränsas för att missbruket skall kunna effektivt bekämpas.

Herr talman! Alkoholoch narkotikaproblemen griper in på många nivåer i vårt samhällsliv. Det uppstår en lång rad problem för den enskilde, för de anhöriga, i arbetslivet, i vårt sociala trygghetssystem och i samhället i övrigt. I grunden kommer det att krävas betydligt handfastare åtgärder än vad regeringen i dag har anvisat. Vi möts allt oftare av alarmerande rapporter om drogmissbruket, inte minst bland ungdom. Trots detta måste jag i dag konstatera att den borgerliga majoriteten i socialutskottet avstyrker den socialdemokratiska partimotionen, som skulle kunna vara en bra inkörsport för att på sikt skapa förutsättningar för att mer aktivt, handfast och positivt angripa missbruksproblemen. Folkpartiet har ett alkoholpolitiskt program. Man marknadsförde det med stor aktivitet förra valrörelsen. Men när folkpartiet nu kommit i regeringsställning sedan nära tre år tillbaka har de praktiska åtgärderna mot drogmissbruket i stort sett uteblivit. Man skulle kunna säga att i folkpartiets Sverige är det mer fråga om ord än om praktisk politisk handling i dessa frågor. I motionen nr 600 ställer vi socialdemokrater återigen upp med ett treårsprogram om 100 milj.kr., varav 32 milj.kr. för kommande budgetår. Socialdemokratin vill förstärka just det som folkpartiet i sitt alkoholpolitiska program också har tagit upp, nämligen behovet av information i skolorna, satsning på folkrörelserna och insatser inom arbetslivet. Den socialdemokratiska motionen vill dessutom stödja alkoholfri icke-kommersiell nöjesverksamhet, stödja kommunala insatser i särskilt utsatta ungdomsmiljöer, förstärka rehabiliteringsinsatserna, förbättra vården och utöka antalet vårdplatser. I den socialdemokratiska reservationen vid socialutskottets betänkande begärs åtgärder för att nedbringa den alltför höga alkoholkonsumtionen och därmed begränsa alkoholmissbruket. Den folkpartistiska regeringen har helt nonchalerat problemet med alkoholmissbruket. De praktiska åtgärderna mot missbruket har uteblivit. För två år sedan röstade de borgerliga ned ett förslag från socialdemokraterna liknande det som vi i dag aktualiserat. De socialdemokratiska reservanterna pekar också på det anmärkningsvärda i att riksdagen inte fätt något alkohoipolitiskt program i enlighet med den av riksdagen fastställda målsättningen. Att ett sådant program inte lagts fram tycker jag är högst nonchalant mot riksdagen. I den här debatten har noterats att nämnden för alkoholfrågor inom socialstyrelsen har ett väldigt stort ansvar. Inte minst förre socialministern Rune Gustavsson framhöll detta. Men man får också notera att nämnden inte har de resurser som erfordras för arbetet. Trots medvetenheten om detta vill utskottsmajoriteten lägga hela ansvaret för alkoholpolitiken på nämnden, och därmed menar man att man fritar sig själv och riksdagen från ansvar. Inom nykterhetsrörelsen, där jag är aktiv, ser vi med stort beklagande dessa negativa tendenser. Man uttalar sig ofta i positiva termer, men i praktisk handling visar man motsatsen. Jag kan inte underlåta att uttala min stora besvikelse över att man inte vill medverka till att nu ge ett ekonomiskt resurstillskott i kampen mot alkoholoch narkotikamissbruket. Den socialdemokratiska motionen om åtgärder för att begränsa den sociala utslagningen pekar på nödvändigheten av en bred samhällsinsats, som omfattar en rad betydande samhällsområden. Totalt föreslår motionärerna ytterligare insatser på 275 milj.kr. Här handlar det om förändringar i skolan, på bostadsområdet och inom familjepolitiken — allt för att förebygga sociala problem och social utslagning. Min partivän Evert Svensson har i sin plädering talat om de tio delområden som motionskraven omfattar. Men låt mig av speciella skäl tona fram ett av delområdena, där insatserna rimligen borde kunna fånga riksdagens majoritet i dag. Det gäller förslaget om stöd till alkoholfri icke-kommersiell nöjesverksamhet. Vi är nog medvetna om att vi måste uppmärksamma ungdomens fritidsmiljöer och särskilt sådana som av tradition präglas av stort alkoholbruk. Inom samlingslokalrörelsen — folketshusrörelsen, nykterhetsrörelsens samlingslokalorganisation Våra Gårdar och Bygdegårdarnas riksförbund — har vi utvecklat planer på att erbjuda i första hand ungdomsdans i en naturlig alkoholfri miljö. Vi har tillsammans arbetat fram konkreta projekt för en försöksverksamhet där vi också skulle kunna utnyttja våra samlingslokaler, men då utan alkoholutskänkning. Vi har tänkt oss att försöket skulle omfatta tolv orter och innefatta bl.a. danskurser, artistframträdanden, ekonomiskt stöd till dansengagemang och miljöförbättringar. I socialutskottets betänkande nr 26 framgår det på s. 16 att majoriteten har en positiv grundsyn på de samlingslokalägande organisationernas initiativ och tycker det är värdefullt att en försöksverksamhet kommer i gång. Man säger i majoritetsskrivningen,t.o.m. i samband med att man yrkar avslag på det föreslagna anslaget, att verksamheten vore värdefull. Det är nu inte första gången som riksdagen har att ta ställning till detta projekt, utan det har man gjort tidigare. Man har även då alltid uttalat sig positivt för att pröva dessa nya vägar till en alkoholfri fritidsmiljö för ungdomen. Det är riktigt att man under de senaste åren har medverkat till detta via andra organisationer än de som har utarbetat det här stora förslaget och med smärre medel, som har fördelats av nämnden för alkoholfrågor, möjliggjort en form av försöksverksamhet. Men vi har inte kunnat över de samlingslokalägande organisationerna göra den här satsningen, att med ett samlat, planerat och riksomfattande projekt få tillstånd en försöksverksamhet. En sådan skulle vara mycket värdefull vid en bedömning och utvärdering, och möjligen också för en framtida utveckling i riktning mot alkoholfria fritidsmiljöer i vårt samhälle. Den socialdemokratiska reservationen nr 6 ger riksorganisationerna folketshusrörelsen, Våra Gårdar, nykterhetsrörelsens samorganisation och Bygdegårdarnas riksförbund chansen att utveckla sina gemensamma planer på fritidsområdet för att skapa alkoholfria miljöer. Jag hoppas att vi skall få riksdagens stöd för denna begäran.

Herr talman! Häromdagen fick jag ett brev från en pensionär i norra Sverige som berättade om sin familjs stora bekymmer. Han skrev om sin 20-åriga dotterdotter, som är alkoholist. Hon lever i ett ungdomsgäng, vars enda intresse är att skaffa och dricka sprit. Hon har varit tvångsintagen på alkoholistanstalt i ett par omgångar, men inget hjälper. Morfadern skriver i sitt brev: ”Vad ska vi göra? Ska flickan supa ner sig i graven? Hennes mamma är helt slut i nerverna. Hon har varit intagen för vård av den orsaken.” Det här brevet är ett nödrop. Det är bara ett av många exempel på den skadeverkan alkohol och narkotika har i vårt samhälle. Ett annat exempel fick vi i går, då det meddelades att under 1978 dog 60 ungdomar av överdoser av narkotika bara här i Stockholm — mer än dubbelt så många som 1975, om sifferuppgifterna är riktiga. Det har sagts flera gånger, men det kan gärna sägas i dag igen, att alkoholoch narkotikamissbruket är vårt lands allvarligaste sociala problem. Riksdagens övergripande målsättning för alkoholpolitiken ligger fast. Riksdagens uttalande 1977 att ”målsättningen för samhällets alkoholpolitik skall vara att begränsa den totala alltför höga alkoholkonsumtionen och att komma till rätta med alkoholmissbruket” har regeringens fulla stöd. Det finns ett klart samband mellan den totala alkoholkonsumtionens storlek och missbrukets omfattning. Därför måste vi på olika sätt försöka minska konsumtionen. Vi måste arbeta med olika insatser samtidigt: förebyggande åtgärder, information, prispolitik och direkta restriktioner. Ibland förs det inom alkoholområdet en ganska ensidig debatt. En del talar bara om att minska tillgången på alkohol i samhället. Andra uppehåller sig helt vid bakgrundsfaktorer, sociala problem och annat, som ökar mottagligheten. Jag tror dock att det här i kammaren råder ganska bred enighet om att man måste beakta båda dessa saker. Vi vet att grupper med olika typer av sociala problem, t.ex. utslagning från arbetsmarknaden, löper större risk att hamna i alkoholoch narkotikamissbruk, men vi vet också att om man ökar tillgängligheten på alkohol eller narkotika växer missbruksproblemen. Alkoholpolitiken handlar om solidaritet. Solidariteten måste gälla dem som sitter fast i missbruket. Det får inte finnas några hopplösa fall, även om alla skall veta att det inte finns några patentlösningar för t.ex. ett sådant fall som det jag nyss nämnde. Vi måste erbjuda allt det stöd vi kan för att få loss missbrukaren ur hans eller hennes beroende. Vi måste försöka utveckla nya, effektivare vårdmetoder. Men solidariteten har en vidare innebörd. Alla måste vara beredda att göra uppoffringar och ge avkall på sin bekvämlighet för att minska risken för nya generationer att dras in i alkoholoch narkotikamissbruket. Jag tror, som jag nämnde, att den alkoholpolitik som nu bedrivs har ett brett stöd i samhället. De som ropar på mera väsentliga förändringar, som drastiskt skulle öka tillgängligheten av alkoholdrycker, blir allt färre. Jag tänker på sådana idéer som sänkt inköpsålder och försäljning'av vin och sprit i livsmedelsbutikerna. Men de regleringar som vi har måste vara alkoholpolitiskt motiverade. Onödigt krångel, som väcker löje, undergräver respekten för den sociala och restriktiva alkoholpolitiken. Det är bakgrunden till de förslag om vissa förenklingar på alkoholpolitikens område som regeringen nyligen har lagt fram i propositionen om avskaffande av krångel och onödig byråkrati. År 1976 drack svenska folket mer alkohol än någonsin. Konsumtionen av öl, starköl, vin och sprit nådde då den högsta siffra som har noterats sedan den nuvarande alkoholstatistiken infördes. Glädjande nog har konsumtionen minskat under såväl 1977 som 1978. Orsakerna kan vara flera. Lågkonjunkturen kan ha spelat in. Prishöjningar och mellanölets borttagande har antagligen haft sin betydelse. En osäkerhetsfaktor i sammanhanget är naturligtvis hembränningen och hemmatillverkningen av vin. Det finns alltså ingen anledning att dra några långtgående slutsatser, men vi kan konstatera att det är möjligt att trenden har vänt. I den alkoholpolitiska propositionen 1977 höjdes anslagen till nykterhetsorganisationerna väsentligt. Det var en reform som i huvudsak antogs i enighet. År 1978 lade trepartiregeringen fram en proposition om åtgärder mot narkotikamissbruket. Den innehöll en rad förslag om förstärkningar av narkomanvården. År 1979 kommer den nuvarande regeringen med ett förslag till ny sociallagstiftning som självfallet kommer att vara av väsentlig betydelse för missbruksvården. Det beslut som kommer senare i år hoppas jag skall fattas i lika stor enighet som de två tidigare reformbesluten. I budgetpropositionen för 1979/80 fullföljs den politik som har lagts fast under de senaste två åren. De samlade anslagen till missbruksvården ökas med 46 milj.kr. Det är en ökning med drygt 10 96. Det är betydligt mer, som Per Gahrton påpekat, än den totala ökningen av statsbudgeten. Några exempel: Antalet platser i behandlingshem för narkomaner ökas med 60 — vilket leder till en fördubbling jämfört med läget 1978. Försöksverksamheten med tillnyktringsenheter utökas till att omfatta fler projekt till en total kostnad av 10 milj.kr. per år. Regeringens förslag har tillstyrkts av utskottet på alla punkter utom en, där utskottet har föreslagit ett större antal platser på inackorderingshem för alkoholmissbrukare. Jag kan inte underlåta att påpeka att oppositionen, som annars klagar över budgetunderskottet, nu tar chansen att ytterligare öka detta en aning. Regeringens förslag till en måttlig ökning av antalet platser får ses i ljuset av att hela institutionsvården diskuteras inom ramen för förberedelserna av socialtjänstreformen. Jag vill också erinra om de överläggningar som pågår med kommunoch landstingsförbunden om, huvudmannaskapet för missbruksinstitutionerna. I det läget kan det diskuteras om man kraftigt bör höja anslaget till inackorderingshemmen. Herr talman! En socialdemokratisk motion föreligger med en mängd yrkanden, följd också av en rad reservationer. Vi kan märka ett nyvaknat intresse från socialdemokraterna för alkoholoch narkotikapolitiken sedan de kom i opposition. Det intresset har delvis haft en självkritisk ton — jag tänker bl.a. på Olof Palmes framträdande vid partikongressen. Det är naturligtvis sympatiskt, även om självkritiken inte har varit särskilt påfallande i debatten i dag. De här frågorna utreddes alltså i tio år utan att den dåvarande regeringen kom med något förslag till ny alkoholpolitik. Det förslaget kom efter trepartiregeringens tillträde. Nu tycks nykterhetspolitikerna inom socialdemokratin ha fått större spelrum, och det är i och för sig positivt. Beträffande de flesta av de punkter man pekar på finns verksamhet i gång, men det är inget fel att oppositionen försöker driva på. Synd bara att man inte hade samma framgång tidigare. Jag kan som ett exempel nämna anslaget till länkrörelserna, som vi från riksdagens sida fick kämpa i många år för att driva fram. Detta anslag höjdes väsentligt i Rune Gustavssons första budget. Det är han värd ett erkännande för. I opposition har socialdemokraterna nu plötsligt möjlighet att mer än fördubbla detta anslag. Den rollförändring som nämndes tidigare i debatten har kanske haft effekt på flera håll. Jag kan förstå att här finns en viss besvikelse över alkoholnämndens situation. Jag erkänner att arbetet med alkoholfrågorna där och i socialstyrelsen inte har funnit sin form helt och hållet. Det har varit en splittrad organisation. Jag vill bara uttrycka den förhoppningen att med ett förslag till ny organisation av socialstyrelsen som regeringen förbereder skall arbetet effektiviseras. Självklart är att riksdagens beslut i alla delar skall fullföljas av alkoholnämnden och socialstyrelsen i övrigt. Herr talman! Låt mig sammanfatta: Regeringen fullföljer de beslut som riksdagen har fattat i fråga om missbruksvården. Trots det kärva ekonomiska läget har det funnits utrymme för ökade resurser i årets budget.

Herr talman! Om mina inlägg uppfattats som att jag skulle avsvära socialdemokratin allt ansvar för den utveckling som varit under vår regeringstid är det naturligtvis alldeles fel. Av vår motion framgår tydligt — vilket socialministern kan se om han läser den — att den kritik vi riktar mot industrisamhället naturligtvis också är en kritik av det samhälle vi själva har varit med om att skapa. Jag upprepar än en gång att vi hade en alkoholpolitisk utredning som drog ut på tiden år efter år — jag var irriterad själv. Den tog till slut tio år. Det var först när utredningen var klar som vi fick en plattform att bygga vårt handlande på. Många av oss var besvikna över det resultat denna alkoholpolitiska utredning avsatte i den proposition som senare lades fram. Men låt oss lämna det. Jag kan hålla med socialministern när han säger att det är bra att vi fått en politisk debatt om den här frågan. Det är på det sättet frågorna skjuts framåt, även om jag tycker att det går förtvivlat trögt. Jag blir på något sätt uppgiven. Nu är ärendet som helhet överlämnat till socialstyrelsens A-nämnd. Denna nämnd, som har tre handläggare, skall alltså inför årets propositionsskrivande klara allt det som den nu fått i uppgift. Jag har ingen fullmakt att tala för sekretariatet, men jag utgår ifrån att de personer som ingår i sekretariatet kommer att göra allt vad de kan. Är socialministern beredd att ge alkoholpolitiska nämnden en tillfällig förstärkning, så att den kan arbeta fram de förslag som måste framläggas ganska snart inför propositionsskrivandet? Är socialministern vidare beredd att förbereda propositionsskrivandet? Vi har ju val i september men mycket kan göras innan dess. Jag vill, herr talman, sluta med att erinra om en partikamrat till Gabriel Romanus som hette Johansson i Öckerö. Han hade väckt en motion om en fyr som fått en välvillig skrivning i utskottet. När talesmannen för utskottet ansåg att han borde vara nöjd med en så fin skrivning svarade han att det inte var lätt för honom att säga till sina kamrater: Någon fyr får ni inte, men ni får styra efter en välvillig skrivning.

Herr talman! Det är nu som alltid angenämt att diskutera med Evert Svensson, i synnerhet som jag uppfattade en annan nyans i hans senaste inlägg. Det verkar nästan som om Evert Svensson har större förväntningar på den nuvarande regeringen än vad han hade på den socialdemokratiska regeringen när det gäller nykterhetspolitiken. Jag klandrar honom inte för det —- inte alls! Jag vill också säga, att vi alla som är verksamma i svensk politik naturligtvis har ett kollektivt ansvar. Det höjdes då och då under alkoholpolitiska utredningens långa tillvaro röster här i riksdagen för att det borde komma fram resultat snabbare. Det hände även under den tid som den socialdemokratiska regeringen tog på sig att fundera efter det att utredningens förslag var framlagt. Men eftersom Evert Svensson är kritisk på den punkten skall jag inte strö salt i såren ytterligare, utan bara konstatera att det föreligger behov av åtgärder. Riksdagen har varit överens om att uppdra åt alkoholpolitiska nämnden inom socialstyrelsen att föra arbetet vidare. Som jag sade i mitt tidigare anförande kan jag gärna erkänna att det arbetet inte har funnit sin rätta form. Jag tror att det kan bero på att handläggningen av alkoholfrågor inom socialstyrelsen är splittrad på flera olika enheter. Jag skall inte föregripa det förslag som senare skall läggas fram om socialstyrelsens organisation, men jag hoppas att en effektivare organisation av handläggningen av alkoholoch narkotikafrågorna inom socialstyrelsen över huvud taget skall bidra till en effektivisering av det arbete som här har tagits upp. Jag vill understryka än en gång att jag utgår från att socialstyrelsen, alkoholpolitiska nämnden och dess kansli till alla delar fullföljer det uppdrag som riksdagen har gett dem. För min del tror jag att organisationen är det väsentliga. Man kan inte föra en effektiv alkoholpolitik, om organisationen är ineffektiv.

Jag vill ta tillfället i akt att stryka under att någon nedrustning eller någon avmattning när det gäller insatserna mot alkoholoch narkotikaskadorna inte är aktuell med den nuvarande regeringen. Det betydelsefulla steg som nu förestår är att få en ny sociallagstiftning, som jag hoppas att riksdagen senare i år skall kunna fatta beslut om och som kan bli det tredje steget; det första var det alkoholpolitiska beslutet 1977, det andra var beslutet om narkotikapolitiken 1978, och nu får vi en ny sociallagstiftning 1979. Det bör ge oss goda redskap för att fullfölja kampen mot alkoholoch narkotikaskadorna i det svenska samhället.
Herr talman! Om jag ändrade ton i mitt senare inlägg så berodde det på att jag uppfattade det så att socialministern tog det här problemet på allvar, och det ville jag gärna uttrycka min uppskattning för. Man kan inte såga av en sådan här stor fråga genom några lustiga inlägg. Det är klart att jag har vissa förhoppningar på folkpartiregeringen i den här frågan, i varje fall i den meningen att den nu förbereder nästa års proposition på detta område. Men det säkraste om man vill genomföra den alkoholpolitik som vi har skisserat i motionen 600 är naturligtvis att vi får en socialdemokratisk regering.

Herr talman! Jag vill börja med att i alla delar understryka vad min kamrat Eric Carlsson har anfört. Jag skall inte fördjupa mig i frågan utöver detta. Jag vill bara instämma i beklagandet av att man t.o.m. inom frikyrkligheten håller på att tappa en del av sin målsättning och i vissa fall börjar kompromissa med samhällets största fiende, alkoholen. Några ord med anledning av motion 1838 och den negativa behandling som utskottet har givit den. Det är beklämmande att vi lever kvar i vår i förhållande till behovet njugga syn på vård och hjälp. Visst har bättring skett, och det har hänt en del de senaste åren som vi noterar med stor tacksamhet. Men sjukvårdens huvudman, landstingen, resterar i stort när det gäller vård av alkoholoch giftskadade människor. Det är endast de värsta akutfallen man kan ta sig an, och det brister mycket där. Orsaken är, som ni känner till, ekonomiskt trångmål. Men många frivilliga organisationer lever väldigt intensivt och går in med konkret hjälp när det gäller lokaliteter och terapi. Men de kommer inte längre än ekonomin räcker till — detta är det allvarliga. Jag vill i detta sammanhang bara mycket kort beröra DKSN:s RIA verksamhet, som behandlas i motion 1838 med en vädjan att få ett något större anslag. Det är verkligen skada att det inte kan ske, eftersom man själv håller sig med lokaler, ibland med kommunal hjälp och i vissa fall med landstingshjälp, och har en otroligt stor frivilligstab som ställer upp. Det vore synd om människor skall tröttna därför att hjälpen inte kommer i tid. De gör en utomordentlig gärning och står för en fin verksamhet. Om nu människorna i dessa organisationer upplever det som så trögt att de tappar en del av sin idealitet och blir mindre hågade att ställa upp hamnar samhället i en mycket stor risksituation. Jag tror inte att vi utan den enskilda, positiva frivilliginsatsen klarar de här problemen. Det går varken genom lagstiftning eller genom vissa fasta samhällsformer. Det behövs mycken personlig förståelse och värme. Det finns emellertid idealitet och frivillighet kvar, men det behövs också ekonomiskt stöd medan tid är. Därför vill jag understryka det önskvärda i att regeringen i sitt propositionsskrivande och utskottet i sin behandling hade förstått situationen litet bättre och handlat annorlunda trots knappheten på pengar, vilken också jag känner till. Därför instämmer jag med dem som i dag har uttalat kraftfulla ord i detta ärende och understrukit behovet av en ökad nykterhetsvård. Riksdag och samhälle behöver skärpa sig när det gäller att vidta åtgärder mot det snedvridna så att inte människor, som har påpekats av flera talare, går under på grund av olika former av missbruk. Vi behöver alltså sätta in alla krafter mot en sådan utveckling. Eftersom vårdfrågan har blivit en ekonomisk fråga, så måste vi vara generösa. Samhället kommer inte undan kostnaderna för den vård som olika instanser måste ge.
Herr talman! Vi är överens om de frivilliga organisationernas betydelse, vilket regeringen och utskottet har insett. Vi har också förordat en uppräkning av anslaget med 1 milj.kr. Men Gunde Raneskog vet lika väl som alla vi andra att gällande ordning är den att socialstyrelsen prövar ansökningarna om bidrag. Eftersom han inte yrkade bifall till motionen tror jag också att han inser att det vore orimligt att göra ett undantag för DKSN.
Herr talman! Om man ser att det finns ett behov på ett visst område, så måste man ta tag i någon bit. Så gör man i alla sammanhang. Kan man inte lösa hela problemet, så är man tacksam för om det åtminstone händer något.

Herr talman! Under de 15 år som jag varit i riksdagen har jag haft tillfälle att följa dessa frågor. Varje år har det väckts motioner, förekommit debatt och voteringar. Hur de olika partierna har ställt sig under dessa 15 år utgör ett intressant dokument. Jag har också haft tillfälle att följa arbetet ute på fältet och fått se hur olyckliga människor hamnat i alkoholismens våld. Jag kan stryka under mycket av det som sagts i den här debatten, men vill därutöver citera ur en aftontidning. Jag tror att många människor som arbetar ute på fältet och föräldrar som upplever svårigheter med sina barn kommer att studera protokollet från dagens debatt. I en artikel i Aftonbladet i år med rubriken ”70-talets barn har ingen själ” står följande: ”50-talsbarnen är vuxna nu. De är just i färd med att sätta 70 och 80-talens barn till världen. Som barn var 50-talsbarnen ganska glada. Den auktoritära uppfostran började försvinna. Skolagan förbjöds. Välfärden steg. TV:n tog sin plats i vardagsrummet. Rockidolerna satt på väggen. Frihet var slagordet. 50-talsbarnen skulle välja själva, vara fria. Mest fri var man i Amerika. Amerika var varje 50-talsbarns drömland. 50-talsbarnens föräldrar hade ofta en livsinställning, en politisk uppfattning, en religion eller kanske en anti-religion. Men dom behöll den för sig själva. Barnen skulle inte påverkas. De skulle själva få ta ställning när de blev stora. Nu är 50-talsbarnen stora. Inte många 50-talsbarn tror på någon Gud. Inte många 50-talsbarn har någon klar politisk uppfattning. Inte många 50 talsbarn har någon klar livsinställning, med ideal och normer. De glada 50-talsbarnen har blivit rotlösa vuxna. Som söker sin livsinställning bland möbelhusens bokhylleväggar för prydnadssaker — inte för böcker. Som byter parti lite hur som helst. Som gifter sig i kyrkan, inte på grund av att de inte tagit ställning till något alternativ. Att gifta sig borgerligt skulle vara ett större steg — då skulle man ju ta ställning för att man inte var religiös. Och ett sånt ställningstagande kräver en livsinställning. Men det har inte 50-talsbarnen. 50-talsbarnen gifter sig, skiljer sig, är ensamstående eller olyckliga i sina äktenskap. 50-talsbarnen har ingen klar moraleller familjeuppfattning. För moral var fruktansvärt omodernt när de blev kära för första gången under 60-talet. Ingenting är självklart för S50-talsbarnen - ingenting utom materiell välfärd. 50-talsbarnen bråkade inte alltför mycket i skolan, för så fritt hade det ännu inte blivit. Men 50-talsbarnens 70-talsbarn bråkar och busar och förstör. 70-talsbarnen är inga glada barn. De ser ofta ingen egentlig mening i livet. Utom möjligen med prylar och mode. Dom skiter i skolan för skolan skiter i dom. Dom kan slå sönder en fönsterruta eller kludda på tunnelbanan — för det är ingen som säger något i alla fall. Dom kan förstöra i porten, för det finns inga grannar eller portvakt som bryr sig så mycket om det att dom skäller ut dom. 70-talsbarnen skiter i det mesta. För vad finns det egentligen att leva för? Ville inte påverka. Fast innerst inne hade dom normer och värderingar. Förmodligen levde dom efter dem, i alla fall på ett ungefär. Det betyder att 50-talsbarnen som barn hade något att hålla sig till, något att leva efter. Fast dom fick det aldrig förklarat, som vuxna hade dom inte kunnat föra det vidare till sina barn. Men det kanske förklarar varför dom som barn inte tyckte livet var meningslöst, varför dom inte skolkade från skolan, varför dom inte drack sig berusade alltför ofta. 70-talsbarnen är nästan alldeles utan givna normer. De är utan livsinställning. Deras liv har ingen själ. Det är om detta internationella barnåret borde handla i Sverige. De svenska barnen lider en andlig död. Barnen i tredje världen lider en materiell nöd. Liberalismen och slappheten i 50-talets barnuppfostran har fått förfärande konsekvenser för de barn som växer upp i dag. Barn utan normer, utan föräldrar med en egen livsinställning blir rotlösa och olyckliga. Men vilka normer ska vi ge? Hur mycket får vi påverka? Antagligen ska vi påverka så mycket som vi överhuvudtaget kan. För den kommersiella delen av samhället gör det. Fast först kanske 50-talsbarnen måste få en egen livsinställning? Innan de kan ge 70-talsbarnen någon?”
Herr talman! Jag har i ett tidigare skede av det här ärendets behandling försökt få till stånd en diskussion om de större och långsiktiga linjerna i frågan, och jag har fått veta av utskottets talesman att det finns inte tid för det. Det finns inte plats för det, det hör inte hit. Det hör inte till saken, som han säger. Jag nämner detta som bakgrund till att vänsterpartiet kommunisterna i år har vägrat spela med i det spel som pågår, att motionera om 10 eller 20 behandlingsplatser hit och dit. Vi hade en mycket utförlig motion i fjol. I olika sammanhang under olika ämnesrubriker som berörde missbrukarproblemen försökte jag få upp tankegångarna i den motionen till diskussion, men det lyckades aldrig. Socialutskottet behandlade motionen, 1977/78:1510, på två rader och tog över huvud taget inte ställning till dess sakinnehåll, till de krav och yrkanden som ställdes. Jag vill försöka ännu en gång att få till stånd något yttrande som ändå tyder på att man i andra kretsar än i vårt parti är beredd att säga så pass mycket i självprövningens och sanningens intresse att det som man hittills har sysslat med i alkoholpolitiken har gjort total bankrutt. Det gäller att börja från scratch. Vi sitter här och diskuterar småsaker, små överföringar på anslag och sådant. Vi har ett läge, där 95 2, av alla drogproblematiker icke kan få någon behandling, icke kan få något stöd. Och om vi fortsätter så här, kommer de heller aldrig att få det. Jag skulle vilja fråga: Är det någon som skulle anse annat än att det var ett återfall i det grövsta barbari, ifall vi hade motsvarande situation för cancerpatienter? Att säga att 95 2, av alla cancerpatienter måste lämnas åt sitt öde, att bara några få procent kan behandlas, skulle naturligtvis vara fullständigt ohållbart. Ingen skulle ge sig på att understödja en så vansinnig tes. Frågan om drogmissbruket består, väldigt kort uttryckt, av två tunga bitar: det man kan kalla den samhälleliga biten och det man kan kalla behandlingsbiten eller den personliga biten. När det gäller den samhälleliga delen måste man ju konstatera att myndigheterna och de två borgerliga regeringar som nu har suttit sedan 1976 inte har lärt sig någonting. De har inte slagit in på någon ny väg. De har inte visat någon förståelse för de faktorer som i väsentlig mån styr drogmissbrukets villkor och utbredning. Bostadsbyggandet sker efter precis samma linjer nu som det gjorde när Rosengård och Lindängen byggdes. De nya bostadsområdena ser precis likadana ut. Utslagningen i samhället är större än den var när de borgerliga tog regeringsmakten och den är större än någonsin under efterkrigstiden. Det förutses nu att strukturomvandlingen inom industrin skall leda till en ny stor omflyttningsvåg, vad det nu skall komma att innebära för de sociala miljöer där människor gör sina erfarenheter och där deras beteenden fastläggs, där deras kriser och sorger och bedrövelser växer fram. Vi har inte gjort någonting för att bygga ut barnomsorgen till något som ens liknar en bråkdel av den behovstäckning som vore nödvändig. Vi tillåter att ungdomsgårdar läggs ner. Vi drar inte slutsatsen att den stora förstörelsen i bostadsområdena, de destruktiva beteendena, har någonting att göra med den otillräckliga utbyggnaden av den delen av ungdomsverksamheten. Vi har över huvud taget inga proportioner, och det har man inte heller när det gäller behandlingssynen. Vi vet, mycket kort uttryckt, utifrån vetenskaplig grund att drogberoende är en sorts tvångsmässig process. Bakom drogberoendet ligger psykiska processer som också är tvångsbetonade. Man kan därför inte vädja till det personliga ansvaret och säga: Du skall sluta supa, för det är fult att supa. Det är ett meningslöst påstående inför en alkoholist. Alkoholisten måste själv ta sig ur denna tvångsprocess, men han kan inte göra det ensam. Därför fordras behandlingsmetoder och ett behandlingstänkande som så att säga sönderfaller i två faser, något som är ganska långvarigt och som inte kan tillgodoses med de typer av behandling som dominerar missbrukarvården i dag. Den psykiska rehabiliteringsprocessen är långvarig redan i sitt första steg, i det rent psykologiska steget. Det fordras först en avtäckande fas, som är mycket smärtsam. I detta skede måste man ha stöd av likasinnade, av kamrater som begriper vad det handlar om, och får inte lämnas åt sig själv. Därefter krävs en lika smärtsam och svår process, där man återupplever de skeenden som en gång ledde till den psykiska utstötningssituationen och befriar sig från dem. Detta är en långvarig process, och på denna måste sedan följa ett program med t.ex. inslag av utbildning, förberedelser för arbetslivet osv. Men vi har inte tillstymmelse till något sådant. Det kan endast erbjudas för någon promille av de drogberoende. Skall vi inte dra några slutsatser av denna groteska situation?

Herr talman! Jag är övertygad om att Jörn Svensson är ärlig i sin samhällssyn, sin idealitet och sitt engagemang. Det är därför inte en moralisk beskyllning när jag säger, att det som han här framhåller ändå är ett grovt och cyniskt hån mot alla de utslagna och drogberoende som han gör sig till talesman för. Vad han säger är ju ingenting annat än ett evigt upprepat omkväde på temat ”sådan är kapitalismen”. Till alla de 300 000 drogberoende och utslagna människorna säger han: Det finns inget hopp för er annat än i ett helt annat samhälle. Det är hans tes. Det är inte så, Jörn Svensson. Sanningen är den att detta problem är just det som Jörn Svensson sade att det inte är, nämligen vardagligt och trivialt. Det är ett utomordentligt vardagligt, grått och trivialt arbete som vi är inne i, men det är inte hopplöst. Det är f. ö. inte sant att 95 926 av alla drogberoende lämnas utan vård och behandling. Ungefär 60 000 av dem får någon form av vård och behandling, de allra flesta i helt öppna former. Skall vi vänta på den dag då samhället är så i grunden förändrat som Jörn Svensson drömmer om att det skall bli — och jag tror inte att det skulle hjälpa — kommer inte 300 000 utan miljoner människor att gå under. Vi får vackert fortsätta med att göra som vi har gjort, dvs. lägga pussel med vardagliga och triviala åtgärder för att försöka hjälpa de människor som är utslagna och som har det svårt. Och det skall göras nu, inte i ett framtida drömsamhälle, Jörn Svensson.
Herr talman! Ja, vi vet, Jörn Svensson, att dessa problem har en samhällelig bakgrund. Vi känner till att det handlar om arbetslöshet, problem i skolan och dåliga bostadsmiljöer. Vi jobbar alla med dessa problem på det sätt som vi tror är riktigt. Det är också en fråga om behandling. Vi vet att det finns brister inom barnomsorgen, inom långvården, inom den övriga sjukvården och inom missbrukarvården, och vi gör vad vi tror är riktigt i de avseendena. Men, Jörn Svensson, varje stor tanke måste operationaliseras för att kunna omsättas i något konkret som når människorna, och det gäller också inom missbrukarvården. På dagens föredragningslista står en operationalisering av idéer om hur man skall åtgärda missbruksproblem. I det sammanhanget måste man göra vissa prioriteringar, och medel måste anslås. Regeringen har lagt fram ett förslag, och jag konstaterar att vpk i vad gäller det konkreta förslaget till vilka medel som skall anslås under det kommande budgetåret icke haft någon annan uppfattning än regeringen. Det tycker jag ändå är det grundläggande och för missbrukarna viktiga konstaterandet. Det är utmärkt att vpk har kunnat instämma med regeringen i detta avseende, men försök då inte springa ifrån det ställningstagandet genom att sväva ut i vidlyftiga tankegångar!
Herr talman! Jag vill först säga till Per Gahrton att vi i flera sammanhang, senast i fjol, har krävt en helt annan typ av alkoholpolitik och också att helt andra resurser skall ges till denna. Men det röstade Per Gahrton emot, och han har majoriteten bakom sig också i år. Vi kunde skriva 100 motioner i frågan — Per Gahrton kommer ändå att rösta ned dem. Han vill ju inte göra något åt detta problemkomplex utan vill att de 95 26 av de drogberoende som inte får någon vård skall ha oförändrade förhållanden. Till herr Carlshamre vill jag säga att det inte är vi som lämnar de drogberoende åt sitt öde. Det är ni — socialutskottet och de myndigheter som har handlagt denna fråga och misskött den i åratal. Det är ju ni som skapat de förhållanden som leder till att 95 2?» av de drogberoende över huvud taget inte kan tas om hand. Vi hävdar aldrig och har aldrig hävdat, att det skulle vara nödvändigt att skapa ett helt annat ekonomiskt system, en socialistisk planekonomi, för att kunna börja angripa dessa problem. Det är ett helt groteskt påstående. Tvärtom har vi genom våra konkreta förslag här i riksdagen i fjol, som ni inte ville diskutera eller sakbehandla och som ni röstade nej till, försökt åstadkomma en expansion av de delar av den samhälleliga verksamheten som skulle ha kunnat börja påverka denna problematik. Vi anser faktiskt att man även i ett kapitalistiskt samhälle kan motarbeta bostadsspekulationen, markspekulationen och byggmonopolen, som bidrar till att skapa dåliga arbetsmiljöer. Vi anser att man redan i ett sådant samhälle skall bygga ut barntillsynen, behålla ungdomsgårdarna och genomföra en vetenskapligt adekvat behandling för de alkoholberoende. Det är möjligt även i ett samhälle som är drabbat av arbetslöshet. Att man sedan inte kan avskaffa arbetslösheten annat än i ett annat ekonomiskt system är en annan sak, men den diskussionen hör inte hemma här utan i ett större ideologiskt sammanhang.

talar om att strukturomvandlingen nödvändiggör en ny stor folkomflyttning, under hänvisning till att folk minsann måste anpassa sig efter nya förhållanden, att det inte går att lita på att de gamla jobben skall finnas kvar osv. Vi anklagar er för att ni inte ser vad denna väldiga utslagningsmekanism innebär och inte gör något åt den. Jag anklagar inte herr Carlshamre för att han inte är socialist — det lönar sig över huvud taget inte.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att det, om vpk i framtiden generellt kommer att avstå från att väcka motioner som man bedömer sannolikt kommer att röstas ned, kommer att inträffa en mycket intressant förändring av kammarens arbetsförhållanden.

Herr talman! Vpk skulle alltså aldrig ha hävdat det som var huvudinnehållet i Jörn Svenssons långa första anförande. Men någon minut senare är Jörn Svensson tillbaka i sitt tal om att vi först skall ha ett samhälle utan konkurrens, utan klasser osv., om man skall kunna göra något. Jag säger att det är ett hån mot dem som redan är utslagna och drogberoende och även mot dem som kommer att bli det under den närmaste framtiden. Jag vill föreslå Jörn Svensson att någon gång gå ut på torgen eller gatorna i Malmö — med eller utan sällskap av Per Gahrton — även i andra ärenden än för att hålla torgdiskussioner. Då kanske Jörn Svensson kommer att upptäcka att de här aktuella problemen för dem det gäller är så små, grå, triviala och vardagliga som Jörn Svensson nu inte kan föreställa sig att de är.
Herr talman! Jag tror att jag med min personliga bakgrund och mina egna erfarenheter har lärt känna de levnadsvillkoren betydligt närmare än vad moderata samlingspartiets talesmän gjort. I det avseendet tror jag alltså inte att herr Carlshamre skall sätta sig på några höga hästar. Till Per Gahrton vill jag säga att vi naturligtvis inte skall bereda er den glädjen att ni blir av med oss. Men vi är en liten riksdagsgrupp, som ibland måste konstatera att speciellt riksdagens socialutskott, vars arbetstid är särskilt hårt belastad, struntar till den grad i våra viktiga motioner i väsentliga frågor att vi ibland faktiskt måste dra den slutsatsen att vi ett år icke skall lägga ned det stora arbete som det innebär att väcka en motion, eftersom det ändå är meningslöst. Vi går upp i debatten och försöker få den på en annan bog, men vi stångar inte pannan blodig mot Per Gahrtons byråkratiska negativism, som han manifesterade när vpk-motionen behandlades i fjol.

I fråga om detta betänkande hålles gemensam överläggning för samtliga punkter. Under den gemensamma överläggningen får yrkanden framställas beträffande samtliga punkter i betänkandet. I det följande redovisas endast de punkter, vid vilka under överläggningen framställts särskilda yrkanden.
I fråga om detta betänkande hålles gemensam överläggning för samtliga punkter. Under den gemensamma överläggningen får yrkanden framställas beträffande samtliga punkter i betänkandet. I det följande redovisas endast de punkter, vid vilka under överläggningen framställts särskilda yrkanden.
I fråga om detta betänkande hålles gemensam överläggning för samtliga punkter. Under den gemensamma överläggningen får yrkanden framställas beträffande samtliga punkter i betänkandet. I det följande redovisas endast de punkter, vid vilka under överläggningen framställts särskilda yrkanden. i övrigt godkänna de riktlinjer för utbildning och forskning som angivits i detta avsnitt i propositionen.
I fråga om detta betänkande hålles gemensam överläggning för samtliga punkter. Under den gemensamma överläggningen får yrkanden framställas beträffande samtliga punkter i betänkandet. I det följande redovisas endast de punkter, vid vilka under överläggningen framställts särskilda yrkanden. 4. att riksdagen uttalade att såväl när det gällde det kortsiktiga som det mer långsiktiga arbetet med handikappanpassning av kollektivtrafiken borde handikapporganisationerna tillförsäkras ett reellt inflytande och att det under punkt 3 nämnda forskningsarbetet borde ledas av en styrgrupp där handikapporganisationerna hade ett avgörande inflytande.
I fråga om detta betänkande hålles gemensam överläggning för samtliga punkter. Under den gemensamma överläggningen får yrkanden framställas beträffande samtliga punkter i betänkandet. I det följande redovisas endast de punkter, vid vilka under överläggningen framställts särskilda yrkanden.
I fråga om detta betänkande hålles gemensam överläggning för samtliga punkter. Under den gemensamma överläggningen får yrkanden framställas beträffande samtliga punkter i betänkandet. I det följande redovisas endast de punkter, vid vilka under överläggningen framställs särskilda yrkanden. 2. godkänna de riktlinjer som i propositionen förordats i fråga om dels lärartjänster i yrkesinriktade ämnen vid skolväsendet i kommun, dels förordnanden av timlärare, 1. uttala sig för en inriktning av den kommunala vuxenutbildningen som innebar b) att nya demokratiska mål för undervisningen formulerades, varvid man utgick från de vuxenstuderandes behov,